Herr talman! De gångna månadernas debatt i massmedia och annorstädes i det ämne vi nu behandlar har på många sätt varit säregen och främmande. Den har ofta präglats av övertoner som brukar vara främmande för den svenska samhällsdebatten. Och det är kanske inte så besynnerligt, eftersom det slags verksamhet som IB bedriver i och för sig är en motsägelse i detta demokratins och öppenhetens svenska samhälle. Men det behövs inte mycken eftertanke för att slå fast att vårt land, på samma sätt som andra länder, måste ha en underrättelsetjänst. Vår statsledning måste i kritiska situationer ha tillgång till initierad och korrekt information om vad som händer i vår omvärld. Vår säkerhet och vår framtid kan avgöras av sådan information. Om världen präglades av samma vaktslående om demokratins och öppenhetens principer som vårt land, då skulle organisationer av IB:s typ kanske inte behövas. Men så är långt ifrån fallet, och utvecklingen går inte heller åt det hållet. Mot stormakternas mångmiljardorganisationer för spioneri och hemlig krigföring har vårt land byggt upp en liten men effektiv underrättelsetjänst och en liten men effektiv säkerhetstjänst. Tillsammans representerar de för oss ett visst mått av trygghet i en ond värld, en trygghet som är värd mångdubbelt mer än de belopp som den kostar oss. Den s.k. informationsbyrån, andra delar av underrättelsetjänsten och säkerhetspolisen är alltså oundgängliga beståndsdelar i en säkerhetspolitik som syftar till att värna vår fred, vår frihet och vårt oberoende. Det finns därför all anledning att reagera, och att reagera skarpt, mot de överdrifter som har förekommit i de senaste månadernas debatt. Från en del håll har man jämfört vårt land med brutala diktaturer. Personer som normalt inte drar sig för att sjunga diktaturernas lov har utsatt vårt demokratiska samhälle för våldsamma attacker. Från grupperingar som i allmänhet anser presscensur och strypt yttrandefrihet vara en del i den tillåtna revolutionära strategin har vi fått höra, att den svenska tryckfrihetens saga snart är all. Anklagelser av det här slaget är helt orimliga. De saknar varje grund. De säger betydligt mer om dubbelmoralen hos dem som framför dem än om moralen hos det samhälle som är utsatt för sådana hysteriska attacker. Herr talman! I ett rättssamhälle skall myndigheterna stå fria i förhållande till den politiska makten. De har ett självständigt ansvar i sin lagtillämpning. Det gäller inte bara domstolar, åklagare och polismyndigheter. Det gäller ämbetsoch tjänstemän på alla nivåer. Principer om likformighet, om likställdhet och om konsekvens i rättstillämpningen har kommit till uttryck i den fasta instansordningen. Förekomsten av kontrollorgan som JO och JK hör också till rättssäkerhetsgarantierna, liksom överordnade myndigheters kontroll av underordnade. I sista hand har riksdagen kontrollerande funktioner genom konstitutionsutskottet. Det finns få rättsstater i världen, där övervakningsoch kontrollsystemet är så utbyggt som i vårt land och där myndigheter och ämbetsmän har ett så grundat anseende för rättskaffenhet och redlighet. Men självfallet kan fel begås. Inget mänskligt är som bekant fullkomligt. Det gäller både dem som tillämpar och dem som stiftar lagar. Därför måste missbruk beivras och misstag rättas till. Annars drabbas inte bara den enskilde som anser sig vara utsatt för övergrepp utan också den myndighet som misstänkes för det och i sista hand hela rättssamhället. Rättssamhället vilar inte bara på lagar utan också på de enskilda medborgarnas förtroende. Misstankar om maktövergrepp, om obehörig påverkan eller olikformig bedömning måste klarläggas, hur oresonliga och obegripliga de än kan te sig. Tvivel får inte kvarstå. Inte minst gäller detta på områden där den politiska makten kan komma in i rättstillämpningen. Visst gäller fortfarande gamla maktfördelningsprinciper. Men i dagens utvecklade samhälle är gränsen mellan politik och lagtillämpning ibland flytande. Politiska instanser kan utlösa förvaltningsoch rättskipningsåtgärder. Men fördenskull får de tillämpande myndigheternas integritet inte sättas i fråga. Inget samhälle kan fungera utan auktoritet. I det demokratiska rättssamhället är det den lagbundna ordningen och de befogenheter den ger rättsvårdande instanser som skänker auktoritet. Och där bakom ligger ytterst folket genom riksdagen och lagstiftningen. Men i vårt öppna samhälle har auktoritetsbegreppet börjat ifrågasättas. För vissa grupper är som bekant auktoritet ett fult ord. Samhällkritik får inte låta sig hejdas inför auktoriteternas trösklar. Inget får tas för givet. Allt skall nagelfaras och ifrågasättas. Och en sådan öppen kritik kan en demokrati inte vara utan. Samhällskritikens syfte är och måste vara att göra samhället bättre, att blottlägga brister och skapa underlag för reformer, att komma åt en stelbent byråkrati för att skapa utrymme för medmänsklighet. Men sambhällskritiken kan också ha andra syften. Den kan vara inriktad på att sätta i fråga det slags rättssamhälle som vi har i vårt land, det rättsamhälle som för sitt upprätthållande kräver respekt för den lagbundna ordningen. Det förefaller ibland som om en del av dem som nu går till angrepp mot vår nya grundlag, därför att den ännu inte ger tillräckliga garantier för de grundläggande demokratiska frioch rättigheterna, inte i första hand gör detta för att garantera och stärka vår demokrati utan för att kunna angripa själva det samhälle för vilket konstitutionen lägger grunden. Syftet tycks ibland vara att undergräva den västerländska demokrati som vårt land företräder. Man vill helt enkelt ha ett annat slags folkstyre än vad vi har. Mot sådan ”samhällskritik” måste vårt demokratiska rättssamhälles värden försvaras. Vad som här sagts, herr talman, kan naturligtvis av många uppfattas som rena truismer. I varje fall för oss äldre jurister är det kanske bara fråga om självklarheter. Men jag har velat starkt komprimerat redovisa dessa synpunkter, därför att de har betydelse då vi skall bedöma IB-affären och de proportioner som debatten om IB har fått. Men även om det finns skäl att skarpt och bestämt tillbakavisa åtskilliga av de anklagelser mot vårt rättssamhälle som förts fram under de senaste månaderna, finns det anledning att ta hänsyn till den oro och den misstro som IB-affären obestridligen har givit upphov till. Själva IB-debatten som sådan har med allt vad den rört upp utlöst något som skulle kunna betecknas som en förtroendekris, inte bara gentemot dem som har haft och som har det konkreta ansvaret för underrättelsetjänstens verksamhet, utan i viss utsträckning också för oss politiker generellt — oberoende av partitillhörighet. Den oron och den förtroendekrisen går det inte att bara fnysa åt eller försöka vifta bort. Jag har redan sagt att det är förklarligt att verksamhet av det här slaget kan utlösa oro och osäkerhet. Brist på offentlig insyn och öppen kontroll är alltid ägnad att leda till misstänksamhet. För ett antal år sedan fanns det i breda skikt en stor misstro mot vår civila säkerhetstjänst. I dag tycks förtroendet för den säkerhetstjänsten vara i stor utsträckning återställt. Nu är det den militära underrättelsetjänsten som har drabbats. När de kontrollmöjligheter som offentlighet och öppenhet erbjuder kopplas bort, måste de ersättas med något annat. Detta andra har i IB-fallet inte existerat. Den information som under årens lopp givits försvarsutskottets ledamöter om den s.k. särskilda verksamheten vid försvarsstaben har tydligen varit mycket summarisk. Kontrollen liksom ledningen av underrättelsetjänsten har i sista hand åvilat regeringen eller någon inom regeringen. I debatten har förts fram olika förslag till förbättrad medborgarinsyn. Även om motiven för denna inte är lika trängande, sedan den inrikes verksamheten för några år sedan avskildes från IB, bör dock fastare regler för verksamheten dras upp och bättre kontrollmöjligheter öppnas. Görs inte detta kan det vara svårt att bygga upp det nödvändiga förtroendet för underrättelsetjänsten och dess verksamhet. Försvarsutskottets granskning utgör ett nytt och intressant inslag i vårt parlamentariska liv. Ett av riksdagens utskott har alltså nu utnyttjat den initiativrätt som den nya riksdagsordningen givit utskotten och på riksdagens bord framför oss lagt ett betänkande i en aktuell och brännbar fråga. Jag hoppas att vi i framtiden skall få se fler exempel på utskottsinitiativ av det här slaget. Som bekant har i olika främmande länders parlament utskotten en viktig roll att spela. Men det blir i andra sammanhang som vi får aktualisera olika åtgärder för att stärka de svenska riksdagsutskottens möjligheter att göra fristående och inträngande undersökningar av aktuella sam hällsproblem. Nu har alltså försvarsutskottet i detalj granskat verksamheten vid IB sådan den ter sig i dag. Men av uppenbara skäl har endast delar av de informationer som utskottet fått del av kunnat redovisas öppet i betänkandet. Vi har emellertid all anledning att hysa förtroende för det sätt på vilket utskottet genomfört sin granskning och för riktigheten av de slutsatser som hela utskottet enat sig om. Alltför många har förringat värdet av utskottets arbete. Det är en tunn soppa utskottet kokat ihop, har det ibland hetat. Det finns därför skäl att ånyo påminna om att utskottet på en rad punkter — om än i mjuka former — framfört kritik mot det sätt på vilket den särskilda byrån skötts. Utskottet efterlyser nu en instruktion av Kungl. Maj:t för verksamheten, större öppenhet i olika avseenden, bättre offentlig kontroll, ändrade regler om förvaring av handlingar, betydligt större uppmärksamhet åt olika typer av personaltjänst inom underrättelsetjänsten, skiljande av Öst Ekonomiska Byrån från underrättelsetjänsten samt förnyade avvägningar mellan underrättelsetjänstens olika delar. Tillsammans är det en ganska diger lista på förändringar och reformer som försvarsutskottet avslutar sin granskning med. Men åtgärder av det här slaget får inte — och det har ju också utskottet strukit under — medföra någon försening av åtgärder ägnade att ytterligare öka effektiviteten i verksamheten. Jag förutsätter att regeringen så snabbt som det är möjligt och på ett tillfredsställande sätt vidtar de förändringar i den särskilda byråns och i underrättelsetjänstens verksamhet som utskottet nu har begärt. Till betänkandet har de två moderata företrädarna fogat ett särskilt yttrande. Det syftar till att en kommission skall tillkallas med juristoch medborgarrepresentation för att närmare granska bl.a. de delar av IB:s verksamhet före år 1970 som försvarsutskottet av tidsskäl inte kunnat gå in på i detalj. Det förefaller naturligt att i en sådan kommission eller utredning ingår inte bara högt kvalificerade jurister utan också andra meriterade medborgare och t.ex. Publicistklubbens ordförande som företrädare för massmedia och liknande intressen. Den eventuella parlamentariska representationen i en sådan här kommission skall självfallet omfatta de partier som normalt i utskott och utredningar har förtroendet att handlägga ytterligt känsliga frågor av det slag som det här är fråga om. Ett avsteg från det förfaringssätt som hittills tillämpats i sådana här frågor skulle kunna få vittgående konsekvenser. Herr Fälldin gick emot tankarna på en sådan kommission, och herr Fälldin hänvisade till JO. Men det är, om jag skall uttrycka mig försiktigt, i varje fall tveksamt hur långt JO:s kompetens sträcker sig då det gäller att pröva vad den här typen av personal har sysslat med. Det är tveksamt vilka möjligheter JO har att fullt klarlägga vad det här kan vara fråga om. Men oberoende av JO :s kompetens i detta hänseende finns det ändå skäl att påminna om att i Wennerströmfallet tillsattes både en juristkommission och en parlamentarisk nämnd för att genom sina utredningar skapa ett underlag för den politiska granskning som sedan skulle ske, bl.a. i konstitutionsutskottet. Då mötte alltså inga betänkligheter mot att vidta åtgärder av det slag vi moderater föreslagit, oavsett en eventuell prövning av JO. Det borde vara en självklarhet att den utredning som nu, i varje fall enligt uppgifter i pressen, kommer att tillsättas av regeringen ges möjlighet att granska IB-verksamheten även under den period före 1970 som inte omfattats av försvarsutskottets detaljgranskning — jag understryker ordet detalj. Att ge en utredning sådana direktiv att ett fullständigt klarläggande förhindrades vore att förstärka den misstänksamhet och misstro som har kommit till uttryck och att äventyra ansträngningarna att återupprätta förtroendet för verksamheten. Bara om full klarhet kan vinnas om kvarstående eventuellt dunkla punkter blir detta möjligt. En stor del av debatten har kommit att kretsa kring den rättsliga handläggningen av åtalsfrågan — i straffrättsligt och tryckfrihetsrättsligt hänseende — och kring den roll som regeringen spelat när det gällt själva det bakomliggande förfaringssättet. Jag tänker inte nu ta upp de olika juridiska aspekter som kan läggas på de gärningar som gjorts eller på det sätt på vilket dessa sedan har behandlats av olika juridiska instanser. Den saken bör i alla händelser anstå till dess att rättegångarna har avslutats. Men jag vill med några ord beröra regeringens handlande. Regeringen är statsmaktens och nationens främsta företrädare. Därav följer att det knappast kan vara möjligt för en regering att stillatigande stå helt utanför en bedömning av brott eller gärningar, som kan anses rikta sig mot nationens säkerhet. Då sådana frågor aktualiseras måste regeringen — självfallet inom ramen för gällande lagar och förordningar — bilda sig en egen och klar uppfattning om vad som skett och vidta de åtgärder som enligt författning och praxis kan åvila en ansvarig regering. Men vilken roll har regeringen och dess olika ledamöter spelat under detta ärendes gång? Någon samlad officiell redogörelse för hela händelseförloppet har vi som bekant inte fått. Gång på gång har regeringsledamöter inför offentligheten gjort gällande, att regeringen endast i ytterligt ringa utsträckning varit inblandad i frågans handläggning. Men är det, frågar jag mig, förenligt med hittillsvarande praxis eller etablerade rutiner att en ansvarig regering skall, på det sätt som synbarligen har skett, ställa sig vid sidan om en fråga av det här slaget? Riksdagen hade i samband med Wennerströmaffären på 1960-talet möjlighet att studera de rutiner som ansågs böra tillämpas inom regeringen vid behandlingen av säkerhetsfrågor av vikt. Vid det tillfället riktades — som säkert några statsråd minns — utomordentligt hård kritik mot regeringen för att den inte skött informationsoch beslutsfrågorna på ett tillfredsställande sätt. Rikets säkerhet hade därigenom, menade man, äventyrats. Och den parlamentariska nämnden kartlade så sent som 1968 hur regeringen skulle hålla sig underrättad om sådana här frågor och hur de skulle handläggas inom regeringen. Justitieministerns och försvarsministerns ansvar ströks särskilt under liksom vikten av att statsministern hela tiden hölls fortlöpande informerad. Bland annat framhöll man att möjligheterna till gemensam beredning i regeringen i särskilt viktiga fall borde tillvaratas. Nu kan vi naturligtvis inte, det skall jag för säkerhets skull omedelbart erkänna, dra fullständiga paralleller mellan den fråga som i dag ligger på vårt bord och den mångfald av olika ting som Wennerströmkommissionen hade att syssla med. Skillnaderna är enorma och likheterna få. Men i ett avseende finns det paralleller. I båda fallen rör det sig om ett — i varje fall påstått — röjande av försvarshemligheter, som kan och som kommer att leda till betydande kostnader och olägenheter. I båda fallen måste det vara regeringens skyldighet att i sin egenskap av företrädare för rikets intressen ta sitt ansvar. Och hit måste rimligen höra en bedömning av vilka åtgärder som kan komma i fråga gentemot personer som misstänks för spioneri. Det måste anses anmärkningsvärt om inte de rutiner Wennerströmkommissionen redovisade följts i ett ärende som är så viktigt som detta. Har detta skett eller inte? Det vet vi inte. Det framgår nämligen inte av de uttalanden som hittills gjorts; i varje fall har jag inte kunnat få något svar på den frågan. Nu kommer av allt att döma konstitutionsutskottet att granska bl.a. dessa aspekter av IB-frågan. Därmed kommer det att finnas anledning för riksdagen att återvända till frågan om regeringens handläggning. Men i avvaktan på den rent konstitutionella granskningen vore det — precis som i Wennerströmaffären — värdefullt att klarlägga hur den rent faktiska behandlingen skett. Även det, menar jag, skulle vara en lämplig uppgift för den kommission, utredning eller vad det nu är fråga om som tycks komma att tillsättas. Herr talman! Till sist än en gång: I ett samhälle som är präglat av demokrati och öppenhet blir en verksamhet som den hemliga underrättelsetjänsten, om vilken praktiskt taget intet kan diskuteras offentligt, väsensfrämmande. Så är det, och så kommer det att förbli, även i fortsättningen. Och ändå är sådan verksamhet nödvändig, helt ofrånkomlig, i den värld i vilken vi lever. Det är riksdagens uppgift att se till, att detta främmande led i vårt samhälle fungerar effektivt och på ett från allmänna synpunkter helt godtagbart sätt och att människorna runt om i vårt land kan känna fullt förtroende för att så verkligen blir fallet. Bara om det förtroendet finns kan vi ge underrättelsetjänsten de arbetsbetingelser som den är och kommer att vara beroende av och samtidigt undanröja den misstro som kommit till uttryck och som naturligtvis alltid kommer att kunna göra sig gällande i fråga om en verksamhet, som är så helt undandragen offentlig insyn.

Herr talman! Av försvarsutskottets betänkande nr 25 år 1973 framgår med stor tydlighet att utskottet under många år helt försummat sin skyldighet att granska den militära underrättelsetjänstens organisation och verksamhet. Försvarsutskottet skriver: ”Beträffande den särskilda verksamheten vid försvarsstaben har utskottet före IB-affären inte fördjupat sina kunskaper annat än i fråga om försvarsstabens säkerhetsavdelning.” Underrättelsetjänsten har man alltså inte granskat. Det är först genom den omfattande offentliga diskussion som uppstått tack vare Peter Bratts och Jan Guillous artiklar i Folket i Bild/Kulturfront och Peter Bratts bok som försvarsutskottet tvingats att företa den granskning som nu framläggs för riksdagen. I försvarsutskottets betänkande kan jag inte finna ett enda ord av självkritik för denna försumlighet. Enligt vår mening bör försvarsutskottet av riksdagen skarpt kritiseras för att det brustit vid fullgörandet av sina skyldigheter. Detta bör komma till uttryck i dagens beslut med anledning av betänkandet. Försvarsutskottets betänkande nr 25 är inte någon objektiv undersökning utan som alla försvarsskrifter en partsinlaga. Att riksdagens försvarsutskott ensamt skulle granska sina egna försummelser var från början en utmaning. Ett antal personer som under många år så grundligt misskött en uppgift åtnjuter icke allmänhetens förtroende. Det betänkande man nu framlagt kan icke godtas. Det skapar inget förtroende för försvarsutskottet. Det ökar i stället misstron. Det gör också de uttalanden som gjorts här i debatten av representanter för försvarsutskottet. Man har t.ex. förklarat att Öst Ekonomiska Byrån skall finnas kvar och även i fortsättningen anlitas av försvarsstaben. Där försvann en av de positiva saker man annars kunnat peka på i utskottets betänkande. Det har också sagts av ledamöter i försvarsutskottet att det aldrig går att få fullständig insyn i IB-affären. Är detta hela försvarsutskottets ståndpunkt, vill man alltså med sitt betänkande bokstavligen dra ner rullgardinen. Allt fler vägrar emellertid att acceptera detta. Allt fler inser att det behövs en grundlig utredning inte endast om IB utan om allt som förekommit i samband med IB-affären och om hela det övervakningsoch kontrollsystem av medborgarna som existerar. Försvarsutskottets betänkande understryker ännu mera hur nödvändigt det är att regeringen tillsätter en parlamentarisk fempartikommission, gärna utökad med representanter för organisationer och med oberoende personligheter, för en grundlig granskning av hela IB-affären.

Men på vilka beror det att material saknats för denna öppna debatt? Jo, bl.a. på försvarsutskottet, som icke givit vare sig riksdagsledamöterna i gemen eller medborgarna i övrigt nödvändiga informationer. Vilka har å andra sidan förtjänsten av att denna öppna debatt kommit till stånd? Jo, Folket i Bild Kulturfront. Hur tackar samhället i stället de bägge som genom sina insatser möjliggjort den öppna debatt, som herr Petersson i Gäddvik och hans kolleger i försvarsutskottet nu säger sig hälsa med glädje? Jo, genom att med polismakt placera dem i häkte, genom att dessutom beröva dem rätten att läsa vad ännu fria journalister skriver om deras sak. Samhällskritik behandlas som spioneri. Häktningarna av Bratt och Guillou och åtalen mot dem för spioneri blir för varje dag alltmera groteska och upprörande. De blir det också mot bakgrunden av uttalanden som nu börjar göras av ansvariga myndigheter och personer. Jag har redan anfört försvarsutskottets uttalande om att en öppen debatt om underrättelseverksamheten är naturlig och riktig. Den person som enligt uppgift till för viss tid sedan varit chef för IB, Birger Elmér, har i en tidningsintervju intygat att Bratts och Guillous motiv ”varit korrekta”. Statsrådet Carl Lidbom beklagar, likaså i tidningsintervju, ”att man ändrat spioneribegreppet i lagstiftningen så att det inte stämmer med vanligt språkbruk och människors rättsmedvetande”. Hur skall då allmänna åklagare och domare ställa sig? Skall de följa vanligt språkbruk och vad människors rättsmedvetande säger? Eller skall de följa ovanligt språkbruk och handla i strid mot människors rättsmedvetande? Det finns något som brukar benämnas lagstiftarens mening. Det kan inte, herr talman, ha varit meningen hos riksdag och regering, som tillsammans beslutat om tryckfrihetsförordningen, en av våra grundlagar, att den skulle kunna sättas ur spel av höga ämbetsmän och domstolar. Ändå är ju detta vad som faktiskt skett. Den ansvarige utgivaren för tidskriften Folket i Bild/Kulturfront har icke åtalats för införandet av de artiklar man nu vill stämpla som brottsliga. Justitiekanslern dröjde i det längsta med tryckfrihetsåtalet mot Peter Bratt för hans bok. För en och samma bok åtalas Bratt vid två skilda domstolar, dels som anskaffare av uppgifter för boken, dels som författare av boken. Högsta domstolen uttalar i sitt beslut i förra veckan angående häktningen av Peter Bratt, att anskaffandet av uppgifter till de berörda artiklarna i Folket i Bild/Kulturfront ej är underkastat tryckfrihetsförordningens regler. Men det är självklart att man inte kan dela på anskaffandet av uppgifter till en artikel och själva författandet av artikeln eller boken. Det gäller ju här olika led i ett och samma arbete av en och samma person. Man behöver inte ha sysslat med journalistisk verksamhet för att begripa detta. Om högsta domstolens uppfattning blir gällande har alltså tryckfrihetsförordningen i ett viktigt avseende satts ur spel.
Jag ber att få erinra den ärade talaren om det i 90 § regeringsformen intagna förbudet att vid debatt i riksdagen ingå i överläggning om bl.a. beslut av åklagare och domstol.
Herr talman! Det torde emellertid vara tillåtet att påpeka att tryckfrihetsförordningen inte bara är till för författare och journalister. Tryckfriheten är viktig för alla som vill veta vad som sker i samhället. Den skall garantera yttrandefrihet både för professionella skribenter och för alla andra som vill göra sin röst hörd, den skall vara en garanti för alla som vill ha information. Det kan heller inte ha varit meningen hos riksdag och regering, som stiftat brottsbalken, att personer som på statens uppdrag begått brottsliga handlingar skulle slippa åtal. Det kan inte ha varit lagstiftarens mening att de personer som avslöjat dessa brott i stället skulle ställas till åtal. Om allmänna åklagare gör sådana skillnader, om de gör sådana hänsynstaganden, då rubbas allmänhetens tilltro till den oberoende ställning som de allmänna åklagarna enligt teorin skall ha.

Allmänhetens förtroende för försvarsstabens särskilda byrå, rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, försvarsutskottet och de allmänna åklagarna ökar icke. Däremot växer intrycket av att någonting är ruttet — även i staten Sverige. Kritiken mot IB:s verksamhet gäller framför allt två centrala punkter. Den första är att IB bedrivit en verksamhet som strider mot den officiellt uttalade neutralitetspolitiken. Den andra är att IB bedriver en verksamhet i Sverige som riktar sig mot vissa politiska organisationer. Försvarsutskottet säger sig i sitt betänkande ha granskat påståendet att IB:s inriktning strider mot den alliansfria politiken. Det säger sig icke ha funnit påståendet vara riktigt. Men hela materialet i detta avsnitt är otillbörligt tunt. Försvarsutskottet tar icke upp till granskning alla de konkreta uppgifter som offentliggjorts och av vilka en rad undan för undan bekräftats om hur IB främst samarbetat med västliga underrättelseorganisationer.

Vad försvarsutskottet egentligen skriver i detta avsnitt av betänkandet är, uttryckt i klartext, att Sverige skall fortsätta sitt samarbete med USA och dess allierade när det gäller militär materiel och militär underrättelsetjänst. Något krav att underrättelsetjänsten icke får strida mot den alliansfria politiken har egendomligt nog icke tagits upp bland de allmänna krav på denna underrättelsetjänst som försvarsutskottet uppställer. Det har påståtts att avslöjandet av IB:s verksamhet skadat Sverige. I själva verket är det informationsbyråns verksamhet som skadat vårt land. Den har varit farlig för vår säkerhet och för vårt nationella oberoende. Genom informationsbyrån har höga militära befattningshavare fört en egen utrikespolitik. De har låtit det svenska försvarets organ utnyttjas för främmande makts intressen. Den förre försvarsministern, nuvarande utrikesministern, kunde säkerligen berätta en del icke så roliga saker om hur man i Finland ser på denna verksamhet. Det finns säkert också regeringar i arabiska länder som har en del synpunkter. De militära befattningshavare som på detta sätt låtit svenska försvarsorgan utnyttjas för främmande makters militära och politiska intressen måste givetvis avskedas. Den svenska försvarspolitiken i alla dess yttringar måste strikt fullfölja en konsekvent alliansfri utrikespolitik. När det gäller frågan om otillbörlig verksamhet av den militära underrättelsetjänsten inom landet vill försvarsutskottet dra en tidsgräns vid år 1970. Före 1970, erkänner man, bedrev IB inrikes verksamhet. Upplysningar inhämtades om svenska politiska organisationer, fackliga förtroendemän på arbetsplatserna anlitades för att övervaka arbetskamrater som av IB ansågs opålitliga, omfattande registreringar förekom ”pbl.a. av dem som hörde till eller visat starka sympatier för politiska ytterlighetspartier”. Efter 1970 skulle informationsbyråns inrikespolitiska verksamhet ha upphört. Agenten Gunnar Ekbergs verksamhet framställs som ett undantag. Visst samarbete mellan IB och SÄPO erkännes emellertid äga rum med motiveringen att ”hela basen” för informationsbyråns verksamhet ligger i Sverige. Även regeringen har fäst stor vikt vid denna tidsgräns, år 1970. Härtill är flera saker att säga. Om inte Bratt och Guillou tagit upp denna fråga till offentlig debatt hade vi över huvud taget inte fått veta att den hemliga militära underrättelsetjänsten under många år bedrivit en inrikespolitisk verksamhet, på arbetsplatserna med anlitande av fackliga förtroendemän och med övervakning av vissa svenska politiska organisationer. Förre LO-ordföranden Arne Geijer har i en tidningsintervju sagt att han icke gett sitt godkännande av att fackliga kanaler utnyttjades för den militära underrättelsetjänsten. Frågan är: Vem eller vilka har då godkänt detta? Och vilka är över huvud taget de ansvariga för att informationsbyrån drev och kunde driva denna inrikespolitiska verksamhet? Här krävs en ingående granskning och att det politiska ansvaret fastställes. Att informationsbyrån och SÄPO använt sig av politiska agenter och provokatörer, som sänts in i svenska organisationer, är obestridligt. Fallet Gunnar Ekberg visar detta. Och det handlar här icke om en medlem i någon organisation, som det påståtts från visst håll i debatten, som velat gå till polisen och anmäla misstänkta saker. Försvarsutskottets betänkande visar klart att Ekberg fått order av sina överordnade i försvarsstaben att infiltrera vissa organisationer. Ekberg har enligt vad som framkommit gjort sig skyldig till inbrott m.m., men icke åtalats härför. När det i försvarsutskottets betänkande sägs, att ”fallet Gunnar Ekberg i viss mån är ett undantag”, så måste man ställa frågan hur många sådana ”undantag” det funnits och hur många det fortfarande finns. Enligt vad överbefälhavaren sagt i en tidningsintervju i Dagens Nyheter den 2 november 1973 ”finns det människor som lämnar uppgifter fortfarande till oss” inom svenska organisationer. Hur kan man då påstå att den militära underrättelsetjänsten inte längre bedriver någon inrikes verksamhet? När man talar om att en gränsdragning gjordes 1970 mellan den militära och den polisiära verksamheten har man från regeringens eller försvarsutskottets sida icke sagt något om i vilken mån SÄPO direkt fortsätter den inrikes verksamhet som tidigare bedrevs av informationsbyrån eller om någon del av denna inrikes verksamhet avvecklats. Det finns tyvärr ingenting som tyder på det senare. I stället tyder en rad uppgifter på att nya organ t.ex. inom arbetsköparorganisationerna upprättats för kontroll och svartlistning av anställda. För medborgarna är det lika illa om deras åsiktsoch organisationsfrihet kränks av IB, SÄPO eller andra organ inom statsapparaten, företagssammanslutningarna eller företagen. För de politiska organisationerna innebär det samma kränkning av deras oberoende om snokande eller inskickade agenter har den ena eller andra uppdragsgivaren. För den åsiktsregistrerade är det avgörande inte om han eller hon finns i ett formligt kortregister eller på ett särskilt databand, utan att hänsyn till vederbörandes politiska åsikter, verksamhet eller t.o.m. enbart släktskapsförhållanden tas vid anställningar och placeringar. Det är hela detta övervakningsoch kontrollsystem man måste vända sig mot. Herr talman! Till de frågor riksdagens försvarsutskott har att granska hör den särskilda organisation för underrättelseverksamhet som ingår i försvarsstaben och därmed i det militära försvaret. Denna skyldighet har försvarsutskottet under en följd av år icke fullgjort. Den granskning som nu verkställts och vars resultat redovisas i försvarsutskottets betänkande nr 25 är otillfredsställande och otillräcklig som beslutsunderlag. Frågan om den hemliga underrättelsetjänstens organisation och verksamhet måste underkastas en genomgripande undersökning av en kommission med representanter för samtliga riksdagspartier innan riksdagen kan ta ställning till principerna för och inriktningen av denna verksamhet. Av de skäl som här anförts hemställer jag att riksdagen avslår den i försvarsutskottets betänkande nr 25 gjorda hemställan.

Herr talman! Vi lever i nybarbarismens tid, sade Alva Myrdal nyligen, en tid där förtryck och tortyr ökar. Samma vecka som vi firar 25-årsjubileet av Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, håller Amnesty International en stor konferens riktad mot tortyren. Användandet av tortyr, säger Amnesty International, har under senare år spritt sig som en social cancer över hela kontinenter. Dess bakgrund är sociala orättvisor, hårdare motsättningar samt de privilegierades kamp för sina ekonomiska och politiska företräden. Denna verklighet är inte vår, men den kastar sin slagskugga också över vårt land, ty det är medmänniskor som drabbas, och de är offer för samhällssystem som förnekar deras människovärde. Demokratin och kampen för människovärdet måste ständigt vinnas på nytt. Vi får även andra påminnelser. Flyktingarna från Chile som nu i Sverige söker en fristad undan militärjuntans terror är en sådan påminnelse. Vi nås av de förtvivlade ropen från Thieus tigerburar, från fascisternas fängelser, från förtryckets Grekland och från den portugi siska kolonialmaktens offer i Afrika. Inga fasader kan heller undanskymma vad som händer oliktänkande i den kommunistiska diktaturens länder. Dit har kritikens sökarljus svårt att nå. Men vi skall inte luras av talet om att friheten är en lyx, som måste förmenas folket. Ty folket består av enskilda människor, var och en med sin rätt och sitt värde. Det har där i mycket förblivit natt klockan tolv på dagen. Vi har under de 25 år som förflutit sedan FN antog sin stolta deklaration sett få demokratier födas. Däremot har vi sett demokratier krossas av fascistiska militärjuntor eller av den kommunistiska diktaturens lakejer. Vi minns Grekland, Tjeckoslovakien och Chile. Det är i denna trots avspänningen polariserade värld, där våldet, tortyren och förtrycket ökar, som vi skall försvara den svenska demokratin. Men mer än så — vi skall fördjupa folkstyret, vidga dess verkningskrets och förankra det hos nya generationer. Detta är i grunden temat för dagens debatt, ty naturligtvis slår polariseringen in även hos oss. Tyvärr söker sig våldet också in över våra gränser. Även hos oss finns de som vinkar med de enkla lösningarna, som har lätt för att ropa på lag och ordning och på förstärkning av ordningsmakten men som blir förunderligt tafatta och förstummade, när förtrycket i världen kommer från höger. Då finns alltid förklaringar till hands. De hämtar sina argument från demokratins fiender på den andra flygeln för att skärpa kontrollen över svenska medborgare. Det finns även hos oss de som söker påstå att demokratin är på väg att försvinna i vårt land, i den mån de vill erkänna att den någonsin har funnits. Man jämför oss med fascismens diktaturer och försöker få människorna att tro att Sverige håller på att bli en polisstat. Man drömmer om konfrontationen och polariseringen, som kunde skapa en revolutionär situation i vårt land. Man nyttjar den medvetna lögnen och kallar den samhällskritik och talar om en yttrandefrihet som man i grunden förmenar alla andra än sig själv. Dessa extremister bär diktaturen isitt hjärta. Sedan finns alla de som mest känner en vag oro när de följer händelserna i världen och frågar sig: Kan detta hända även hos oss? Kan det uppstå en situation som i Grekland eller i Chile där de s.k. starka männen tar makten? Kan våra demokratiska institutioner utsättas för en sådan röta som den som inför hela världen speglats i Watergateaffären? Kan intellektuella i vårt land råka ut för det öde som drabbat Solzjenitsyn, Amalrik och Daniel? På den oron spelar man från höger och vänster. En liberal publicist har uttryckt det på ett utomordentligt sätt i följande rader: ”Det existerar ett drag av oförsonlighet parad med nästan njutningsfull pessimism i synen på demokratins framtidsvillkor hos en del av IB-kritikerna. Ibland är den djupt och äkta känd, men ibland är den bara del av den estetik i journalistisk sam hällskritik som, i samma avsikt som den kommersiella personoch kändisjournalistiken, har som mål att nöta in bilder av människor och mänskliga relationer snarare än att förtydliga verkligheten. Till den estetiken hör att framställa envar som har en beslutande position som en konspiratör mot de mänskliga frioch rättigheterna.” Man kan beklaga att så är fallet, men det är ett faktum inom begränsade grupper. Desto större anledning har vi att ge svar till dem som känner en uppriktig oro, ty de har rätt att ställa sina frågor, och de har rätt att få svar, dvs. de har rätt att av politikerna kräva att de i handling skall bevisa det öppna samhällets möjligheter. Diskussionen om underrättelsetjänsten är värdefull därför att den visar de begränsningar och svårigheter som vi står inför, där det krävs av politikerna att också kunna ta ett ansvar. Den första frågan gäller: Skall vi över huvud taget ha en militär underrättelsetjänst? Det kunde ju te sig enklare att säga att stormakterna har sina väldiga organisationer och agentarméer med utlöpare även hos oss, men vi bör inte syssla med detta. Mitt svar är entydigt: Vill vi ha ett försvar, måste vi ha en underrättelsetjänst. Och det är jag övertygad om att den helt överväldigande majoriteten av svenska folket anser. Man kan inte komma ifrån att den till stora delar måste vara undandragen offentlighetens insyn. På en rad punkter har försvarsutskottets granskning givit offentligheten mycket väsentliga och värdefulla upplysningar. Låt mig ta upp några av dem utan att gå in på detaljer, eftersom jag kommer att hålla mig till principfrågorna. Utskottet konstaterar för det första att den här verksamheten icke står i strid med svensk neutralitetspolitik. Utskottet redovisar för det andra att underrättelsetjänsten i vissa kritiska utrikespolitiska lägen kunnat ge för vårt land ytterst viktiga informationer. Den har varit till gagn för oss. Vi påminns för Övrigt ständigt om att säkerhetstjänsten har viktiga uppgifter även inom vårt land. Det är vår plikt att som värdland för ett stort antal utländska medborgare trygga såväl invandrarna som flyktingarna mot terror och agentverksamhet från främmande makt. Häromdagen skedde ju ett åtal just för en sådan agentverksamhet. Inte minst de flyktingar som kommit till oss under den allra senaste tiden, chilenarna, måste kunna kräva en säker fristad i vårt land. Men detta är numera helt en uppgift för polisen. Utskottet tillbakavisar för det tredje de groteska påståendena om hemliga budgeter med mycket stora belopp. Det är en till omfånget mycket begränsad verksamhet som Sverige håller sig med. Utskottet slår, för det fjärde, fast att någon åsiktsregistrering inte förekommer. Ledamöter i utskottet har själva kontrollerat och gått igenom registren. De register som fanns fram till 1968—1969 har förstörts. Utskottet konstaterar, för det femte, att en klar uppdelning nu genomförts mellan polisen och den militära underrättelsetjänsten. Det är också en följd av besluten från 1969. Öppenheten i den redovisning som försvarsutskottet gjort torde vara unik internationellt sett. Det har väckt förvåning på sina håll där sekretesskraven är mycket strängare än hos oss, men jag tycker att den här öppenheten är riktig. Vidare ger utskottets granskning besked om — och det är viktigt — att i en tid av ökat våld i världen och i en tid av skärpta åtgärder i många länder har utvecklingen i Sverige gått i motsatt riktning på det här området. Det är ett ovedersägligt faktum och ett grundläggande besked till den som känner oro. Herr Helén bekräftade ju detta i sitt anförande. En del kommer säkert fortsätta att hävda att utvecklingen i Sverige går i fascistisk riktning. Det är fel, och det kommer att förbli fel. Garantin för detta ligger ytterst inte i lagar och institutioner: den ligger i de vanliga människornas hängivenhet för demokratins ideal, deras avvisande av extremism i alla former. Det betyder ju inte att inte åtskilliga ting kan förbättras och reformeras. Utskottet tar upp frågan, och jag återkommer härtill. Låt mig redan nu säga, att jag fäster särskild vikt vid frågan om demokratisk kontroll. Vi måste i vårt samhälle ha polis och militär för vår inre ordning och för vårt yttre försvar. Eftersom det är verksamheter som delvis måste arbeta utan offentlig insyn och dessutom har fysiska maktmedel till sitt förfogande, är det särskilt viktigt att de står under demokratisk kontroll. Det ligger i polisens och militärens eget intresse. De får inte stå utanför samhället. De måste vara en del därav och delaktiga i de värderingar som omfattas av människorna i allmänhet. För den tanken möter man en allt bredare förståelse. Men erkänner man att dessa yrkesgrupper är nödvändiga i vårt samhälle, då bör man ju inte i tid och otid angripa deras yrkesverksamhet som någonting skumt och näst intill otillåtet. Då medverkar man ju själv till att skapa klyftor. Polisen och militären är ju till för att tjäna medborgarna. Vill man rikta kritik — det ligger i sakens natur att det finns goda skäl till vaksamhet — skall man inte bara allmänt fördöma och provocera. Det bidrar bara till att frammana tendenser i de kårerna som vi har all anledning att motverka. Man har i debatten om underrättelsetjänsten livligt diskuterat de ingripanden som gjorts av de rättsvårdande myndigheterna och som lett till att tre personer nu står åtalade. Det gäller att i den debatten göra vissa väsentliga distinktioner. Grundläggande för svensk demokrati är att den dömande makten står fri från den politiska, regeringen och riksdagen. De rättsvårdande myndigheternas självständiga ställning är ett skydd mot politiska processer, en garanti för den enskildes rätt till lika behandling på grund av styrkta sakförhållanden. För oss är denna ordning oupplösligt förbunden med rättssamhället. Den kräver respekt. Kritik riktas mot de självständiga ämbetsmän som fullgör sina uppdrag under samhällsansvar. Men ämbetsmännen har rätt till vårt förtroende så länge det inte visats att de begått fel i sin tjänsteutövning. För detta ändamål har vi särskilda granskningsorgan, bl.a. JO. Den inställningen från regeringen och riksdagen är en nödvändig grundval för oväld och självständigt ansvar vid utövande av de uppgifter som statsmakterna ålägger tjänstemännen. Jag finner det oförenligt med mitt ämbete att rikta kritik mot de rättsvårdande myndigheterna. Det är en principiell inställning som har betydelse långt utöver den nu aktuella frågan. Det är en fråga om trygghet för tjänstemännen och respekt och förtroende för deras arbete. De rättsvårdande myndigheterna skall tillämpa gällande lag. Det är deras skyldighet. Den måste vi respektera. Härom formulerade Erik Gustaf Geijer 1839 följande sats som jag tycker har giltighet i varje läge: ”Lydnad för gällande lag men öppen rätt att fordra en bättre och fri diskussion om medlen till ändamålets ernående.” Lagar är inte oförgängliga. De måste förändras därför att värderingar och människornas rättsuppfattning förändras. Åklagaren har ingripit enligt gällande lag. Det har varit hans skyldighet att tolka och tillämpa gällande lag. Det har lett till en intensiv och betydelsefull debatt, framför allt om tryckfrihetsskyddet. Man har utifrån föreliggande faktiska förhållanden kritiskt värderat vår nuvarande lagstiftning. Det framgår allt klarare att det är den del av debatten som förmått formulera de för vår demokrati viktigaste frågorna. Jag har redan tidigare redovisat att regeringen har för avsikt att ta upp dessa frågor till granskning. Jag vill samtidigt understryka — jag är alltså av samma mening som herr Helén — att de utredningar som nu bebådas icke på något sätt kan påverka de nu aktuella rättegångarna eller förutsättningarna för dessa. Genomgången kommer att ske på följande sätt: För det första: Tilläggsdirektiv till massmedieutredningen. Frågan om gränsdragningen mellan tryckfrihetsprocess och vanlig brottmålsprocess ligger i och för sig inom ramen för den allmänna översyn av tryckfrihetslagstiftningen som uppdragits åt massmedieutredningen. Utredningen kommer emellertid att genom tilläggsdirektiv anmodas att ägna särskild uppmärksamhet åt denna fråga. Utredningen skall bl.a. undersöka hur det i framtiden i möjlig mån kan undvikas att flera personer som är indragna i samma brottslighet får sin sak prövad enligt skilda processuella regler. Vidare kommer utredningen att få i uppdrag att överväga vissa förslag om anonymitetsrätten och skyddet för meddelare, som Pressens samarbetsnämnd tagit upp i en skrivelse till regeringen. Massmedieutredningen kommer att förstärkas genom ytterligare expertis, bl.a. företrädate för pressen. För det andra: Utredning om husrannsakan på tidningsredaktioner m.m. Samma dag som regeringen underrättades om att husrannsakan ägt rum på FiB/Kulturfronts redaktion inleddes en förberedande undersökning inom justitiedepartementet av frågor om beslag, husrannsakan och andra tvångsmedel mot redaktioner, nyhetsbyråer, författare, journalister m.fl. Undersökningen har visat, att dessa frågor lämpligen bör behandlas av en fristående utredning med parlamentariskt inslag och under medverkan av representanter för massmedierna. En sådan utredning kommer att tillsättas inom kort. Den får till uppgift att göra en avvägning mellan behovet av skydd för pressens informationskällor och samhällets intresse av effektiva medel för brottsbekämpningen. Utredningen skall överväga om beslutanderätten i fråga om tvångsmedel bör förläggas till domstol och undersöka vilka möjligheter som kan finnas att genom särskilda regler om förfarandet vid sådana åtgärder stärka garantierna för att meddelares anonymitet skyddas. Den skall också överväga om man kan begränsa rätten att beslagta handlingar som kan röja meddelare till fall då misstanke föreligger om särskilt grova brott. För det tredje: Utredning om brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet. När vår strafflagstiftnings regler om brott mot staten och allmänheten reformerades år 1948, ändrades bestämmelserna om spioneri så att i motsats till tidigare något direkt syfte att gå främmande makt till handa inte krävs för att spioneri skall anses föreligga. Det är tillräckligt att vederbörande inser att hans gärning måste — eller i vissa fall kan — få en sådan effekt. Ändringen har medfört att i en del fall gärningar kan bedömas enligt spioneriparagrafen som inte motsvarar uppfattningen om spioneri i det allmänna rättsmedvetandet. Regeringen kommer därför inom kort att tillsätta en utredning, som får till uppgift att föreslå ändringar i brottsbalkens bestämmelser om spioneribrotten och i samband därmed också se över övriga bestämmelser om brott mot rikets säkerhet. Det betyder inte att dessa handlingar inte blir brottsliga, utan det är en genomgång av de bedömningar och definitioner på olika brott som man bör ha. Redan i våras inledde försvarsutskottet en undersökning av underrättelsetjänsten. Den har nu fullföljts, och vi diskuterar i dag betänkandet. Utskottet har förordat en viss översyn av underrättelsetjänsten. Därjämte har vissa andra krav på ytterligare granskning förekommit, här framförda av moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna. En verksamhet som till stor del måste hållas hemlig skapar lätt grogrund för ryktesspridning och misstänkliggöranden. Det är inte alltid lätt att försvara sig, eftersom den totala insynen för offentligheten inte är möjlig. De som till sin natur är konspirativa eller ser som sin politiska uppgift att sprida misstro, bjuds ju här något av ett eldorado. Vi har sett talrika exempel på detta i debatten. Inom i varje fall delar av det moderata samlingspartiet måste frestelsen ha varit stor. Det kan inte bero på kärlek till de nu åtalade eller anslutning till deras eller andra kritikers uppfattning. Men man har skrivit spaltmeter av förhoppningsfulla spekulationer om att denna fråga skulle kunna försvaga eller splittra den demokratiska arbetarrörelsen, och man har antytt att underrättelsetjänsten skulle användas icke i landets och det demokratiska samhällets intressen utan till att främja våra partipolitiska intressen. En ledamot av försvarsutskottet tog tillfället i akt att mitt under pågående granskning ge spridning åt sådana rykten, naturligtvis i den troskyldiga formen att han själv icke gav tilltro till de uppgifter som han med sådan iver prånglade ut. Det finns ett ordstäv som lyder: Ingen rök utan eld. Ordstäv kan stundom leda på villospår. Det kan råka vara så att man genom att utstöta ivriga rökpuffar försöker ge folk intryck av att det någonstans kan pyra en eld. Moderaterna i försvarsutskottet har valt varianten att — översatt i klara verba — uttrycka sig så här: Under Palmes regeringstid har ingenting otillbörligt förekommit, men under Tage Erlanders regeringstid kan det ha förhållit sig annorlunda. Till den ändan kräver så moderaterna en särskild juristkom mission. Jag vet inte om ni tycker det här var väldigt finurligt, eller partitaktiskt elegant. Inte speglar det någon större omsorg om vår demokrati. Som belägg har anförts att chefen för den särskilda verksamheten är socialdemokrat och att anställda varit medlemmar av det socialdemokra tiska partiet. Redan detta skulle ge antydan om någonting otillbörligt. Inser ni inte på vilket gungfly ni själva ger er ut? Tänk om vi i fråga om varje anställd inom totalförsvaret, som kunde misstänkas hysa sympatier för moderata samlingspartiet, skulle anse att detta förhållande skulle kunna utgöra grund för misstänkliggörande av hans hederlighet i sin tjänsteutövning. Var skulle vi då hamna? Låt mig återgå till frågan om granskning. Lika litet som herr Fälldin anser jag det finns något skäl eller sakligt fog för moderaternas krav på en juristkommission. Försvarsutskottet har gjort sin granskning. Även därutöver är det väl sörjt för en genomlysning. Justitieombudsmannen har i denna fråga fått en rad anmälningar som berör såväl riksåklagaren som den särskilda verksamheten. JO kommer således att utföra en granskning av hur ämbetsmännen fullgjort sina förpliktelser. Konstitutionsutskottet kommer också att granska frågan. Den har redan tagits upp i utskottet. Flera talare har varit inne på den frågan i dag, inte minst herr Fälldin. Om riksdagen bifaller försvarsutskottets betänkande kommer regeringen vidare att tillsätta en utredning för att fullgöra den översyn som försvarsutskottet begärt. Avsikten är att i denna utredning skall ingå såväl företrädare för riksdagen som lekmän utanför parlamentet. Dess uppgift är konstruktiv och framåtsyftande. Den skall dra upp riktlinjer för framtidens underrättelseverksamhet. Vi kommer nämligen även i framtiden att behöva en underrättelseverksamhet. Jag bedömer därvid att frågan om demokratisk kontroll är särskilt viktig. Naturligtvis har utredningen möjlighet att ta upp den historiska bakgrunden och erfarenheter från det förflutna som kan vara vägledande för dess arbete. Men det är viktigt att dess arbete inte ingriper i den granskning som skall utföras av justitieombudsmannen och av konstitutionsutskottet. Det är en utredningskommitté med en i huvudsak framåtsyftande arbetsuppgift. Jag har tidigare gett uttryck för den övertygelsen att den svenska demokratin kommer att gå stärkt ur den här debatten. Jag behåller den övertygelsen. Vi kommer att få klarare regler för tryckfriheten. Vi kommer att få ett stärkt skydd för pressen. Vi kommer att få en stärkt demokratisk kontroll av underrättelsetjänsten som helhet. Detta är viktigt från flera synpunkter. I ett läge då den representativa demokratins organ utsätts för våldsamma och delvis djupt osannfärdiga angrepp kunde det ha varit frestande att sluta sig inom sitt skal, att skärpa reglerna i indignation över orättfärdiga angrepp. I stället kommer vi att begagna tillfället att flytta fram demokratins positioner. Det ger uttryck för förtroende för demokratin och är dessutom det bästa sättet att i sak bemöta kritikerna. Men det är betydelsefullt även från en vidare synpunkt. Den reformistiska arbetarrörelsen har fört en benhård kamp för den demokratiska friheten. I en debatt om folkdemokratierna på 1940-talet sade Tage Erlander: ”Vi vill inte acceptera ett tillstånd där vi tvingas att välja mellan friheten och socialismen. Vår socialistiska uppfattning är den, att socialismen skall skänka frigörelse åt människorna och i denna kamp lägger vi inte endast en kamp mot den materiella nöden, mot arbetslösheten, mot otryggheten, vi lägger däri också en andlig frigörelse. Människan skall vara fri.

Socialismen kunde inte reformeras fram, det var en idealistisk, småborgerlig myt. Socialismen måste bryta sin väg med våld och diktatur — i proletariatets namn. Hjalmar Branting vände sig från första stund med skärpa mot den socialistiska diktaturen. ”Det är därför en bjudande plikt för oss socialdemokrater att bestämt säga ifrån, att vi intet har att skaffa med denna avart av socialistiska metoder”, skrev Branting i oktober 1919. I remissdebatten för några veckor sedan sade en företrädare för vänsterpartiet kommunisterna, att kommunismen har en god tradition i försvar av yttrandefriheten mot fascismen. Det kan vara riktigt, det vill jag inte bestrida. Socialdemokratin har en god tradition i försvaret av yttrandefriheten såväl mot fascismen som mot kommunismen. Det har varit den stora och avgörande skillnaden, och vi tänker inte släppa vår tradition. Under intryck av utvecklingen sedan 1918 i de s.k. folkdemokratierna har allt fler intagit den ståndpunkt Hjalmar Branting så klart uttryckte för över 50 år sedan och som väglett socialdemokratin i försvaret för demokratins värden. Den debatt som nu förs av olika grupper ute på flygeln till vänster om att slå vakt om bl.a. yttrandefriheten är välkommen, ty i grunden är det ju en stor ideologisk framgång för den demokratiska socialismens idéer. Det var alltså rätt när arbetarrörelsen ville hävda demokratins värden jämsides med sina socialistiska mål. Hade arbetarrörelsen fallit undan för dem som ansett sig representera en högre form av medvetenhet om arbetarklassens intressen, hade vi i dag stått längre från såväl demokratins som socialismens ideal. Det ger oss självförtroende och kraft att med fasthet driva demokratins principer vidare. Och vidare: Om vi anser att tryckfrihet och yttrandefrihet är viktiga, måste de värnas åt alla håll. Hotet om en begränsning kommer ju framför allt från marknadskrafterna och kommersiella intressen, som leder till en allt starkare koncentration inom press och kulturliv. Jag hoppas att pressutredningens ledamöter med särskild uppmärksamhet följer denna debatt. Jag hoppas att vi alla minns den när vi skall ta ställning till och pröva olika förslag till en demokratisk kulturpolitik. Riksdagen har den senaste veckan tagit ställning till två reformer, som på ett avgörande sätt förstärker demokratin i det svenska samhället. Jag tänker på lagarna om arbetsmiljön och anställningstryggheten. Jag hoppas att anslutningen till demokratin håller i sig när vi steg för steg skall gå vidare för att reformera arbetslivet och demokratisera vår ekonomi. Det är också ett sätt att markera sin tro på demokratin. I den demokratiska debatten får vi också räkna med våldsamma överdrifter, misstänkliggöranden, stundom rena lögner. Det får vi stå ut med och tåla. Men fördenskull får vi inte stå handfallna, flata och urskuldande. Beljugs och förtalas vi, skall osannfärdighetens förespråkare ha svar på tal. Möter vi en människosyn, som betraktar den enskilda människans liv eller död som en taktisk fråga, då skall vi säga ifrån att en avgrund gapar mellan oss och dem som förespråkar en sådan människosyn. Möter vi våldets och nävrättens förespråkare, då skall vi säga att dessa är demokratins fiender, där gives ingen kompromiss. Detta är också en fråga om en förpliktelse mot demokratin och ett förtroende för demokratin.

Herr talman! Statsministerns anförande var värdefullt från många synpunkter. Jag tänker t.ex. på det klara besked han gav om tilläggsdirektiv till massmedieutredningen samt om inititativ och direktiv som skall ge möjlighet att skapa bättre klarhet kring begreppet spioneri, bättre regler om husrannsakan osv. Jag vill gärna också säga att jag helt godtar statsministerns uppläggning av det fortsatta arbete som försvarsutskottet har förordat.

Utskottets uppgift måste ha varit framåtsyftande. Man måste ha tänkt på den framtida organisationen, insynen, kontrollen osv. Det är en självklarhet att ett organ som får den uppgiften till ledning för sitt arbete måste studera nuvarande förhållanden och den ordning som gällt under några år. Jag delar helt statsministerns uppfattning i den frågan. Jag vill säga ytterligare några ord om orsaken till att jag ställer mig avvisande till en särskild juristkommission. Herr Bohman fram höll att det var tveksamt om JO har tillräcklig kompetens. Jag har väldigt svårt att se att det skulle finnas någon begränsning i det avseendet. I varje fall har JO inte offentligt gett uttryck åt någon tveksamhet beträffande gränserna för sitt kompetensområde. Jag vill därför inte medverka till att göra något intrång på JO:s kompetensom råde. Herr Bohman hänvisade till Wennerströmaffären. Jag vill lika klart som herr Bohman säga att jag när det gäller omfattningen av den affären verkligen inte ser någon parallell med den här. I det avseendet är vi överens. Och när herr Bohman inte vill göra den jämförelsen i andra avseenden, så bör han inte göra den i det här avseendet heller. Just genom omfattningen och vidden av Wennerströmaffären fanns det som jag vill kalla det ”särskilda skäl”, och sådana kan jag inte se i det här fallet. Dessutom har det tillkommit en omständighet som är värd att komma ihåg, och det är utskottens initiativrätt, samt den omständigheten att konstitutionsutskottet — om det finner anledning därtill — tveklöst kan gå bakåt i tiden utan gränser. Sedan några ord till herr Hermansson, som anser att försvarsutskottet och — om jag förstod formuleringarna rätt — också vi här i riksdagen borde tacka Bratt och Guillou för vad de har gjort. Jag uppfattade det så att vi också borde tacka dem för att de avslöjat vissa delar av den hemliga underrättelsetjänsten. Jag tycker att det är dags att herr Hermansson bestämmer sig. Vi har ett värnpliktsförsvar. Om vi inte skall bli tagna med överraskning är det särskilt viktigt — just därför att vi inte har några stående styrkor — att vi har ett gott underrättelseläge. Det räcker inte med vad vi kan få i det avseendet genom öppna källor. Vi måste ha information därutöver, och den verksamheten måste vara hemlig. Men det förhållandet att verksamheten måste vara hemlig sätter inte och får inte sätta den representativa demokratin ur spel. Kontroll och insyn kan fungera inom den representativa demokratins ram. Därför vill jag ställa följande fråga till herr Hermansson: Medger herr Hermansson att det måste vara så eller vill herr Hermansson medvetet minska vår beredskap och därmed minska värdet av våra försvarsansträngningar?

Herr talman! Vi har nu fått en fyllig regeringsdeklaration av den typ jag efterlyste, och det fempunktsprogram som har presenterats förefaller välgörande klart och direkt på sak. Vi får pröva enskildheterna när tilläggsdirektiven till massmedieutredningen och direktiven för den nya utredningen blir kända. Men eftersom jag i den allmänpolitiska debatten efterlyste en sådan behandling i massmedieutredningen och en sådan allmänt medborgerlig prövning, har jag ingen anledning att gå in i polemik på den punkten. Jag noterar också att statsministern klargjorde att det var självklart att förutsättningarna ligger oförändrade för den rättsliga prövning som nu pågår. Kanske vill jag dock att statsministern på en punkt skulle ytterligare bidra till att röja undan en oklarhet som kan bestå, och det gäller inriktningen av den allmänt medborgerliga granskning som utgjorde femte punkten i programmet.

— Några av ledamöterna ler litet åt benämningen ”brännhet” och tycker att man snarare bör karakterisera situationen som ”svinkall”. Jag tror att de som verkligen lever mitt uppe i denna materiella situation tycker att den förtjänar bägge dessa benämningar, och de upplever den som det enda väsentliga just nu. Under sådana förhållanden är det viktigt att den svenska riksdagen inte drar sig för att här verkligen ägna tid åt att ordentligt genomlysa förutsättningarna för det folkstyre som under de senaste månaderna har blivit på så avgörande punkter ifrågasatt och vars trovärdighet har blivit föremål för en mycket utspekulerad och delvis helt överdriven kritik. Herr Palme framförde några tänkvärda ord om diktaturerna i olika delar av världen.

Det beslutet är mycket avslöjande för värdlandet. Det är tydligt att klyftan alltjämt är lika djup mellan diktaturens sätt att handla i sådana här lägen och demokratiska krav på informationsfrihet som den var tidigare, under Stalinåren.

Nog har Stalins geniala lära hedrats också i dessa senaste dagar, tyvärr även i den svenska debatten.

Herr talman! Är statsminister Palme verkligen inte medveten om att beskyllningarna — hur befängda de än må te sig — om att det har funnits vissa sambandslinjer mellan IB och det socialdemokratiska partiet före 1970 har utlöst bekymmer och oro på många ställen i det svenska samhället?

Inser han inte att detta är ett faktum och att människorna gör sina antaganden — felaktiga, obefogade, orimliga, men ändå antaganden som utlöser misstro? Och är inte statsministern medveten om att det i ett sådant klimat, där misstro uppenbarligen har gjort sig gällande, är värdefullt att få helt klarlagt att misstankarna saknar varje grund? Det måste vara värdefullt ur demokratins synvinkel, ur det svenska rättssamhällets synvinkel, men naturligtvis också för det socialdemokratiska partiet att man visar sig vara beredd att medverka till allt som kan vara ägnat att visa att man inte har någonting att dölja. Men i det sammanhanget drar herr Palme paralleller mellan dem som tjänstgör i en sådan, den offentliga debatten och den offentliga kontrollen undandragen verksamhet och dem som arbetar i vårt öppna försvar. Han gör gällande att om det kan åberopas som en ”besvärande” omständighet att underrättelseverksamheten har varit rekryterad med mycket aktivt engagerade socialdemokrater, då skulle med samma fog försvaret kunna misstänkliggöras därför att det där finns ett stort antal officerare som har moderat uppfattning. Ja, människor har naturligtvis rätt att ha vilken politisk åskådning som helst — det är deras ensak; vi lever i en demokrati. Men vad det nu är fråga om är om aktivt politiskt engagerade människor skall verka inom en organisation som är undandragen öppen kontroll och om inte detta kan leda till att osäkerheten inför sådan verksamhet kan förstärkas. Herr Palme måste ju ha vetskap om att många människor är oroade. Men i stället för att medge detta väljer herr Palme den utvägen — som naturligtvis är den enklaste — att påstå att de, som begär att allt skall till fullo kartläggas och klarläggas och att alla rykten därmed skall dementeras, uteslutande är ute i partitaktiska syften. Det vittnar om hur herr Palme själv ser på politiken. Det är tydligen otänkbart för herr Palme att sådana utredningskrav kan vara helt objektivt grundade på en önskan att få bort alla antydningar, så att vi kan gå vidare. Den tanken tycks inte stå öppen för herr Palme. Samtidigt som herr Palme varit utomordentligt angelägen om att frita sig själv från varje misstanke om partitaktik, pådyvlar han alltså sina motståndare sådana motiv. Han kan inte tänka sig att bakom våra önskemål skulle kunna ligga en strävan att helt enkelt få sanningen fastställd. Och herr Palme fortsätter med sina insinuationer. Han är ju själv alldeles snövit — det är vi andra som är bovar, skurkar och fula gubbar. Han gör gällande att de moderata kraven skulle bygga på något slags strävan efter att skilja Olof Palme från Tage Erlander. Det är ju helt nonsens. Herr Palme var väl inte en alldeles betydelselös personlighet i kanslihuset före 1970. Och vad som är avgörande för tidpunkten 1970 är att det var då som man skilde IB-verksamheten från den interna säkerhetsverksamheten — säkerhetspolisen. Sedan sägs moderaterna vara ute efter att ”splittra socialdemokraterna”. Nej, det har vi aldrig lyckats göra förut, och det kommer vi väl aldrig att göra i fortsättningen heller. Mycket kan vi åstadkomma, men inte lär vi som parti kunna splittra socialdemokraterna. Vad som har splittrat socialdemokraterna, om man skall använda ett sådant här begrepp i de yttersta av dessa dagar, det är i stället den ovisshet och den osäkerhet som har rått om vad som verkligen har skett inom det område som vi diskuterar. Och detta borde utgöra ytterligare ett skäl för att försöka klarlägga vad som har gjorts. Tror statsminister Palme inte att det är sant som sägs av försvarsutskottets ordförande och herr Virgin, att tiden inte har medgivit utskottet att nysta upp alla de trådar som funnits före 1970, då boskillnaden skedde? Läs utskottsbetänkandet! Därav framgår alldeles klart att utskottet inte har hunnit ägna tillräcklig tid åt den perioden. Då kan det väl inte vara ”partitaktik” att begära att den perioden också bör omfattas av utredningen. Och hade de andra ledamöterna i försvarsutskottet gått med på våra krav, vart hade den påstådda partitaktiken då tagit vägen? Den hade ju upplösts i intet. Det måste ju vara en underlig partitaktik som bedrivs på det sättet. Herr talman! Får jag till sist bara säga att jag alltså delar herr Heléns oro för att den blivande utredningen skall bli enbart framåtsyftande. Nej, den skall titta på allt!

Herr talman! De som försöker komma ifrån debatten om informationsbyrån och dess verksamhet genom att tala om någonting annat demonstrerar ju bara ytterligare för svenska folket hur sjuk denna sak är. De utredningar som statsministern här har talat om och som skall tillsättas eller redan delvis är i arbete, innebär ett framsteg. Det visar att denna debatt har varit nyttig. Då kan man erinra sig vad jag sade i mitt föregående anförande om hur denna debatt kommit till stånd. Men dessa utredningar anser vi icke vara tillräckliga. Vi anser fortfarande att det behövs en parlamentarisk fempartikommission för en grundlig utredning om IB:s hela verksamhet och vad som förekommit i hela IB-affären. Det förefaller icke som om detta skulle täckas fullständigt av de utredningar som herr Palme här talat om. Om jag har fel på den punkten så får han rätta mig. När det gäller sambandet mellan kampen för demokrati och socialismen har kommunisterna i Sverige aldrig haft en annan ståndpunkt än att kamp för socialism är kamp för ökade rättigheter åt folket, att varje vidgning av demokratin, av folkets rättigheter, är till folkets och socialismens fördel. Folkflertalet måste självt hävda och försvara sina rättigheter. Men vi tror inte att socialismen kan nås hand i hand med Wallenberg och att vi kommer närmare socialism med åtgärder som stärker kapitalismen eller det herr Palme kallar marknadskrafterna.

Detta skadar i stället kampen i dessa hänseenden. Till herr Fälldin, som ställde en fråga till mig, vill jag säga att självfallet måste det finnas saker inom det militära försvaret som är sekretessbelagda. Det är en förutsättning för att det nationella försvaret skall kunna fungera effektivt. Men vi har sett av den debatt som förts under det senaste året hur gränserna för vad som är hemligt och vad som bör öppet diskuteras har ändrats. Det öppna området har vidgats. Försvarsutskottet erkänner ju självt att en öppen offentlig debatt är nödvändig och nyttig, och jag trodde att herr Fälldin instämde i den värderingen. Vi har alltså i dag en mycket öppnare debatt i dessa frågor än vad vi hade för ett år sedan, och jag tror att detta har varit till stor fördel. Jag vill rikta en motfråga till herr Fälldin: Ställer sig herr Fälldin bakom den agentverksamhet som förekommit i politiska organisationer, eller vill herr Fälldin uttryckligen ta avstånd från den, eftersom den skadar — enligt min uppfattning — både demokratin och den nationella försvarsviljan? Herr Bohman beklagade i sitt anförande att auktoritetsbegreppet, som han sade, börjar ifrågasättas. Han menar tydligen att kritiken mot klassamhällets auktoriteter inte är önskvärd. Kritik som riktar sig mot kapitalismens system, mot utsugning och mot nationell och kulturell utarmning kallar herr Bohman med sitt egendomliga språkbruk kritik mot rättssamhället. Mot dessa kritiker måste samhället försvara sig, säger herr Bohman. Men varje gång en samhällsåskådning försvaras genom domstolar eller genom administrativa åtgärder i annan ordning, varje gång en samhällsåskådning försvaras genom insändande av agenter och provokatörer i politiska organisationer bryter man mot den fria debatten, mot yttrandefriheten och mot organisationsfriheten. Och det är ju detta kritiken gäller i IB-frågan. Kritikerna av informationsbyrån och dess verksamhet har inte kritiserat IB därför att de anser att det finns för mycket demokrati utan därför att de anser att IBs verksamhet har stridit mot demokratin. De har inte kritiserat IB därför att de är motståndare till öppen debatt, till folklig kontroll, utan därför att de kräver mera folklig kontroll, därför att de kräver mera insyn och makt åt folkflertalet. Detta tror jag att man måste erkänna och ha i bakgrunden när man bedömer hela denna diskussion. Herr Palme sade att den dömande makten står fri från den politiska och att detta är ett skydd mot politiska processer. Men vad händer då om den dömande makten missbrukas för politiska processer? Hur skall samhället då reagera? Det är en mycket väsentlig fråga som herr Palme icke har besvarat: Hur har order givits om den infiltration som under många år har förekommit i den fackliga rörelsen? Hur har den över huvud kunnat komma till stånd och vilka bär det politiska ansvaret för att detta har förekommit?

Herr talman! Jag skall svara herr Hermansson om den dömande makten. Ifall den dömande makten missbrukar sin ställning är det så att dels kan den utsättas för granskning av de organ som vi har, dels kan riksdagen korrigera genom att ändra på lagarna. Detta är fundamentalt i den svenska demokratin. Jag tycker det bör vara något av ett memento vad som hände när vi förde debatten om medborgerliga frioch rättigheter. Då sade jag att vi får akta oss, så att vi inte i realiteten överför riksdagens befogenheter till domstolarna, ty därmed får vi en politisering av domstolarna, och det gagnar ingen. Det talet viftades den gången bort. Men när domstolarna sedan agerar är det så lätt att säga, att här borde de politiska myndigheterna ingripa mot domstolarna. Man svänger sålunda argumenten som det passar i en dagsaktuell debatt och tänker inte på konsekvenserna. Det är givetvis mycket pinsamt för herr Hermansson, som brukar räkna upp alla möjliga hemskheter i det svenska samhället, att han är tvungen att sväva så ofantligt långt från grundfrågan om kommunismens förhållande till yttrandefriheten. Det finns ju inget kommuniststyrt land i världen där det råder yttrandefrihet. Det är bara ett enkelt faktum. Men när vi nämner detta enkla och grundläggande faktum säger herr Hermansson att vi talar om något annat. Vi har i 50 år stritt med kommunisterna på denna grundläggande punkt, därför att vi slår vakt om demokratin. Och då talar vi inte om något annat. Vi talar om det som ger liv och vitalitet åt det svenska samhället, och det kommer vi att fortsätta att göra! Sedan frågade herr Helén hur det var med den utredning som skall tillsättas. Jag vill svara att det är inte en kommission, det är en utredning. Vi behöver inte utstoffera den med annat namn. Det är en utredningskommitté. Vad försvarsutskottet kräver är ett fördjupat studium för framtiden, och det kravet kommer vi att följa i direktiven till utredningen. Men jag har också sagt att ingenting hindrar utredningen att skapa sig den historiska bakgrund utredningen vill ha. Det är ju självklart. Något sådant hinder har ingen kommitté. Jag hoppas att herr Helén är nöjd med det svaret. Det råder ju också fullständig enighet på den punkten mellan centerpartiet, folkpartiet och oss, och detta bedömer jag som utomordentligt väsentligt, viktigt och bra. Herr Hermanssons angrepp har jag här delvis redan bemött, men det har också kommit angrepp från herr Bohman, vars senaste replik var en enda träta från det första ordet till det sista. Jag kanske kan förklara saken litet enkelt för herr Bohman på följande sätt. I de här journalisternas skrift finns det massor med beskyllningar, flertalet utomordentligt ovederhäftiga, bland dem beskyllningen för ett nära samband mellan det socialdemokratiska partiet och underrättelsetjänsten. Den saken använder man nu på högerhåll på det sättet att man säger i debatten: Det står ju i boken att ett sådant samband förekommer och att ett par av de anställda är socialdemokrater. Man tycker tydligen att uppgiften är så intressant därför att den står i dessa journalisters böcker och skrifter, som man i övrigt utdömer så fullständigt att man kräver en särskild juristkommission för att granska just detta ärende.

Det är bara den enkla lilla parallellen jag har dragit. Herr Bohman har fått rapporter om hur arbetet bedrevs i utskottet. Jag bara konstaterar att herr Bohman har ställt sig vid sidan. Herr Bohman har sökt en träta, sökt möjligheter att utså misstro och oro. Om han gjort det av ädla motiv eller om det är partitaktik uttalade jag mig inte om; jag uttalade bara en undran utan att själv dra någon slutsats. Men det konkreta resultatet är att herr Bohman har ställt sig vid sidan, på samma sätt som herr Hermansson har ställt sig vid sidan. Jag delar herr Heléns uppfattning att det — trots alla andra bekymmer vi har — är viktigt att vi kan föra en grunddebatt om folkstyrelsens villkor. Det är genom att föra en sådan grunddebatt som vi skall se till att den här diskussionen inte slutar i det förgiftade misstänkliggörandets tecken utan debattmässigt och i fråga om sakliga, konkreta åtgärder leder till en förstärkning av den svenska demokratin.

Herr talman! Bara några ord till herr Hermansson. Jag har vid flera tillfällen hävdat att det är viktigt att man lämnar en så öppen redovisning som möjligt i den s.k. IB-affären. Jag har i andra sammanhang också hävdat värdet och nödvändigheten av ett öppet samhälle. Det råder ingen tvekan på den punkten. Herr Hermansson medger att det måste finnas en hemlig verksamhet, en verksamhet som inte kan vara öppen. Det tycker jag är ett betydelsefullt medgivande. Men om herr Hermansson medger det, anser herr Hermansson då fortfarande att vi skall tacka dessa båda journalister för att de har brutit mot sekretessbestämmelserna? Det kan vara svårt att dra gränsen, och den diskussionen måste vi alltid hålla levande. Men när gränsen är satt, skall vi då enligt herr Hermanssons mening tacka dem som överskrider den? I så fall skulle vi råka verkligt illa ut. Det skulle innebära att vi också skulle tacka statsråden om de bröte mot sekretessbestämmelserna. Det skulle också innebära att vi skulle tacka folk i statsförvaltningen som bröte mot sekretessbestämmelserna. Man kan inte ta så lätt på det. Herr Hermansson frågade om jag vill ta avstånd från agentverksamhet riktad mot fackföreningsrörelsen. Om det har förekommit agentverksamhet riktad mot fackföreningsrörelsen, så fördömer jag det. Men ingenting tyder på att det förekommit någon agentverksamhet riktad mot fackföreningsrörelsen. Om en människa är fackföreningsansluten, så kan det inte innebära något hinder för vederbörande att till samhällsorgan lämna uppgifter om sådant som hon anser vara felaktigt och som innebär brott mot bestämmelser, t.ex. på detta område. Om det har skett, blir åtgärden inte felaktig därför att de personer det gäller är fackföreningsanslutna.

Herr talman! Bråkdelen av en sekund var statsministern irriterad för att jag använde ordet medborgarkommission — han sade att man inte skall stoffera ut det nya granskningsorganet med några särskilda namn. Jag skall i fortsättningen vara noga med att kalla det ”den under punkt 5 i statsministerns handlingsprogram aviserade utredningen”. Jag skall försöka pränta in detta. En och annan kanske ändå tycker att det är en medborgarkommission. Jag är självfallet nöjd med det tillägg som statsministern gjorde till sin beskrivning av vad man skall syssla med i den under punkt 5 aviserade utredningen. Jag har ingenting mer att tillägga, detta får bli sista ordet för i dag.

Herr talman! Först vill jag vända mig till herr Hermansson. Finns det några länder, herr Hermansson, och något statsskick som konsekvent utnyttjar agenter, hemlig polis, fångläger, domstolar och mycket annat för att förtrycka individerna och förkväva demokratin så är det de som står herr Hermansson och hans parti väldigt nära. Men då protesterar inte herr Hermansson och då tiger herr Hermanssons press och smädar icke dem som gör sig skyldiga till övergreppen utan angriper dem som protesterar mot det som sker. Sedan vänder jag mig åter till herr Palme. Mitt inlägg var ”en enda träta”, säger han. Denna moraliserande betygsättning känner vi igen. Det är klart att jag inte har samma förmåga som herr Palme att svinga mig upp till de svindlande dialektiska höjder där han brukar befinna sig. Men det får jag ta med jämnmod. Jag har inte försetts med samma naturbegåvning. Moderaterna har — säger herr Palme — ”ställt sig vid sidan”. Jag känner igen detta. Det är samma sak som att säga: Ställ in er i ledet, sluta att opponera, sluta att kritisera och sluta att angripa regeringen. Det måste ju vara innebörden. Men nu angriper vi inte regeringen i det här fallet. Vi har faktiskt inte gjort det, herr Palme. Vi har efterlyst besked och begärt klarhet. Att uppfatta krav på klarhet och öppenhet som angrepp på socialdemokraterna eller på herr Palme själv är herr Palmes tolkning och faktiskt inte min. Om herr Palme uppfattar det så är naturligtvis hela vår oppositionspolitik att betrakta som angrepp. Här är det inte fråga om att ”utså misstro”. Om man begär en sådan här utredning är det för att undanröja den misstro som redan föreligger. Vad skulle vi vinna på att misstänkliggöra? Om det blev klarlagt att det inte fanns något som helst skäl till misstro, och våra krav var partipolitiska, då skulle vi själva förlora på det. Nej, vi är ute efter att få veta sanningen. När utskottet inte hade tid att fördjupa sig i vad som hände före år 1970 då föreligger fortfarande oklarhet. Nu har herr Palme till svar på herr Heléns fråga, men inte på min — jag har kunnat konstatera att det numera finns en viss skillnad i behandlingen av företrädaren för folkpartiet och företrädaren för moderata samlingspartiet — anfört att den blivande utredningen naturligtvis är oförhindrad att bilda sig en uppfattning även om de bakomliggande förhållandena. Det är bara bra. Då har vi i alla fall vunnit något med den här debatten, som annars skulle ha blivit enbart en skendebatt.

Herr talman! Herr Bohman vet nog själv, om han tänker efter, att han far med falska beskyllningar när han påstår att jag och mitt parti brukar vara tysta då det gäller rättsövergrepp i socialistiska stater. Jag har uttalat mig om fallet Solzjenitsyn och även om andra fall. Jag vill här säga att jag betraktar utvisningen i går av Olle Stenholm som ett flagrant övergrepp mot informationsfriheten, som man skarpt måste reagera mot. Herr Palme gör gällande att han inte talar om något annat, men såvitt jag vet talar vi om informationsbyrån och dess verksamhet. Försvarsutskottets betänkande handlar om detta. Jag tror fortfarande att det är avslöjande om man undviker att tala om ämnet för denna debatt. Herr Palme vill skryta med att han och hans parti har slagits mot kommunisterna. Visst har ni gjort det. Det kan vi gärna erkänna. Under det andra världskriget använde ni exempelvis transportförbud och arbetsläger mot kommunister. Ni hade ett partiförbud färdigt i skrivbordslådan. Det var enbart krigshändelserna som hindrade att det kom till användning. Inom fackföreningsrörelsen använde ni er av cirkulär 3 och andra åtgärder för att bekämpa kommunisterna. Men ni lyckades inte särskilt bra. Statsminister Erlander sade år 1948 att han ställde som sin uppgift att göra varje fackförening och varje arbetsplats till slagfält mot kommunisterna. Så visst har ni slagits mot kommunisterna. Det erkänner jag. Man måste dock ställa frågan: Var det år 1948 som IB började tränga in på arbetsplatserna och använda fackliga förtroendemän som tjallare mot sina arbetskamrater? Vem gav den ordern? Jag beklagar att herr Fälldin inte ville ta avstånd från en verksamhet av det slag som IB har bedrivit och där man använt sig just av angivare på arbetsplatserna för övervakning av arbetskamrater, som enligt IB var suspekta i det ena eller andra avseendet. Herr Palme har fel när han vill göra gällande att det var vi som ville ta bort från riksdagen bestämmanderätten när det gäller de demokratiska frioch rättigheterna och att domstolarna skulle få ett avgörande inflytande. Det var ju moderaternas ståndpunkt och inte vår som herr Palme här karakteriserade. Vi ville ha ett starkt grundlagsskydd. Jag tror inte att denna debatt är pinsam för herr Hermansson, men den kommer att bli alltmer pinsam för regeringen, om man inte företar den grundliga undersökning av IB-affären som vi och ett växande antal svenska medborgare kräver.

Herr talman! Med vad jag tidigare har anfört har jag även besvarat en interpellation av herr Måbrink om en parlamenterisk delegation för granskning av den militära underrättelsetjänsten. Det har ju av det sagda framgått att om riksdagen bifaller vad försvarsutskottet hemställt i betänkandet nr 25, kommer regeringen att snarast föranstalta om en översyn. Det kan naturligtvis vara svårt ibland att hålla reda på skillnaderna i moderaternas och vpk ställningstaganden. Om det var vi som var ivrigast eller vilka skillnaderna är i era argument, kan jag inte alltid hålla reda på. När herr Bohman med sin troskyldigaste min här talar om sitt intresse för klarhet var det en liknande argumentation som man förde från vpk:s sida. Det är riktigt att varje människa har ett mycket stort intresse av klarhet. Men samtidigt vet vi alla att just kravet på klarhet kan användas för att utså misstro och misstänkliggöranden. Det är så att moderaterna och vpk har ställt sig vid sidan genom en, som vi upplever det, manöver av moderaterna. Det är klart att man inte kommer ifrån det genom att svinga sig upp till några dialektiska höjder, eller vad herr Bohman talade om. Det är riktigt, herr Hermansson, att socialdemokratin slogs mot kommunismen 1948, framför allt slog vi tillbaka kommunismen 1948. Jag vet inte varför herr Hermansson till varje pris skulle ta upp det årtalet, för det måste återkalla minnet av vad den striden verkligen gällde. Den striden, som fördes samtidigt med demokratins krossande i Tjeckoslovakien av den kommunistiska diktaturens lakejer, gällde huruvida Sverige skulle förbli en demokrati och om vi skulle undgå Tjeckoslovakiens öde och förbli en demokratisk arbetarrörelse. Det var en grundläggande strid. Den vann socialdemokraterna. Sedan står herr Hermansson och talar om infiltration i fackföreningarna, om agenter, tjallare och angivare — egentligen kommunistiska klyschor. Vad har det varit fråga om? Det har varit fråga om att det funnits utländska agenter på svenska arbetsplatser, och då har några fackliga förtroendemän på dessa arbetsplatser hållit ett öga på dem. De har inte varit agenter, tjallare och angivare. De har gjort ett arbete i landets, i nationens och i demokratins intresse. Så enkelt är det. Det är naturligtvis tråkigt att vi måste hålla oss med polis, underrättelsetjänst och allt annat som vi inte upplever som något tilltalande i vårt demokratiska samhälle. Om herr Hermansson talade med sina partivänner runt omkring och bad dem att skicka hit färre agenter, skulle vi kunna dra ned mycket av polisens aktiviteter, så det vore ju en insats. Men så länge vi lever i en besvärlig värld måste vi försvara vår demokrati. Och då måste vi göra det på ett sätt som inte träder vår demokrati för när utan är utsatt för demokratisk kontroll. Och jag upplever det som väldigt tillfredsställande i dagens debatt, att vi har kunnat nå enighet om att även i det öppna samhället måste vi ha ett skydd. Det skyddet måste stå under demokratisk kontroll. Vi skall utnyttja det här läget icke till att skärpa åtgärderna i Sverige utan till att flytta fram demokratins positioner i Sverige, samtidigt som vi försvarar vårt samhällssystem. Sakligheten och den principiella uppslutningen, också när det gäller formerna för detta, hos den överväldigande delen av ledamöterna i Sveriges riksdag upplever jag som ett utomordentligt positivt resultat av dagens debatt.
Herr talman! Jag fick ordet av herr talmannen därför att herr Hermansson riktade en direkt fråga till mig. Den vill jag gärna besvara. Men med herr talmannens tillstånd vill jag säga några ord om högerns uppträdande i denna fråga. Statsministern har gjort det fullt tillfreds tarisk delegation för granskning av den militära underrättelsetjänsten ställande, och jag skall inte ta upp tiden med att utveckla det närmare. Självfallet har jag ingenting emot att fögderiet under min tid granskas så närgånget som möjligt. Det finns ingenting att dölja. Jag tror tvärtom att min position blir bättre än vad den är för närvarande efter en sådan genomgång. Jag förstod att det var det som var herr Bohmans syftemål. Han framhöll ju gång på gång att det var av hänsyn till det socialdemokratiska partiets intressen som han var så utomordentligt angelägen om att få det här klarlagt. Jag tackar herr Bohman, men hittills har jag klarat mig utan herr Bohmans stöd, och jag hoppades att jag även under min sista riksdagsdag skulle slippa att få det. Herr Hermansson! Det socialdemokratiska partiets kamp för demokratin har här utvecklats av herr Palme. Han har lyckats foga samman Branting, Per Albin Hansson och mig till en enhet. Har denna diskussion inte haft någon annan betydelse, så har den framlockat den här deklarationen, där det återigen klarlagts att det socialdemokratiska partiet befinner sig i kampställning mot de kommunister som vill infiltrera demokratin och låtsas vara demokrater under det att de tar upp kampen mot demokratin. Vad jag sade 1948 står jag för. Då förelåg, som herr Palme nyss erinrade om, en situation då världen upprördes av en kommunistisk kupp i Tjeckoslovakien. Vi gick till väga på det sätt som jag föreslog för att ta upp kampen i fackföreningar, på arbetsplatser, överallt för att klarlägga för de svenska arbetarna vad denna strid för demokratin betydde. När herr Hermansson talar om försyndelser kan han gärna erinra sig att vi förde den kampen med demokratiska medel så gott det gick även under kriget. Sverige var vid en tidpunkt det enda land i Europa där icke kommunisterna var förbjudna. Vi satte en heder i att även demokratins fiender skulle ha en möjlighet att tala. Att det fanns transportförbud beklagade jag, och jag tror att alla de socialdemokratiska ledamöterna i regeringen delade det beklagandet. I den mån vi hade möjligheter att förhindra längre gående åtgärder gjorde vi det.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var, som kammarens ledamöter hörde, enormt långt — hela tre rader. Det har tagit sju månader för statsministern att prestera detta svar. Det är nämligen så lång tid som förflutit sedan jag ställde min första interpellation till statsministern om IB. Men jag förstår att det måste vara påfrestande för en regeringschef att ställas inför situationen att en mödosamt uppbyggd och för svenska folket hemlig spionorganisation helt plötsligt är avslöjad och demaskerad. Situationen blev naturligtvis inte lättare för herr Palme då förre försvarsministern Sven Andersson skulle försöka förklara vad som var sanning i alla de anklagelser som riktades mot IB. Han lyckades som bekant inte så bra med detta. I stället framstår han som den person i regeringen som handskas ovarsamt med sanningen. Det svar som statsministern lämnat och den debatt som varit tolkar jag som så att en kommission skall tillsättas. Denna måste bestå av de fem riksdagspartierna och ytterligare personer från svenska organisationslivet. Denna kommission skall efter vad jag förstår dels undersöka de anklagelser som riktas mot IB, dels se till att inriktningen av underrättelsetjänstens arbete i fortsättningen står i överensstämmelse med de av riksdagen angivna riktlinjerna för Sveriges säkerhetspolitik, nämligen att ”utåt verka för internationell avspänning och fred”. Kommissionen måste se till att garantier skapas för att de demokratiska frioch rättigheter som svenska folket tillkämpat sig inte kränks av att hemliga agenter skickas in i organisationer såsom provokatörer eller snokande i organisationers medlemsregister, bidragsgivartalonger eller andra handlingar. Jag skall kort redogöra för bakgrunden till vad jag här sagt. FiB/Kulturfront avslöjade i maj månad detta år en hemlig svensk spioneriorganisation, benämnd IB. Bakom avslöjandet stod journalisterna Guillou och Bratt. IB anklagades för att bedriva en verksamhet stridande mot de frioch rättigheter som svenska folket tillkämpat sig samt vid sidan om den officiella svenska utrikespolitiken tillämpa en egen utrikespolitik, av allt att döma stridande mot den av riksdagen godkända alliansoch neutralitetspolitiken. Det intressanta var att följa myndigheternas reaktioner när dessa första avslöjanden gjordes. Försvarsministern, som då hette Sven Andersson, och överbefälhavaren påstod helt plötsligt att den här hemliga organisationen visste hela svenska folket om. Men däremot hade en del av försvarsutskottets ledamöter tydligen aldrig hört talas om den. Nå, detta var ett försök att få bort debatten kring sakfrågorna. De stora tidningarna samt radio och TV var vid detta stadium av IB-debatten hjälpreda åt de ansvariga för IB:s verksamhet. ÖB, försvarsministern och högertidningen Svenska Dagbladet gick t.o.m. så långt i sin debatteknik att de utnyttjade de fördomar om invandrare som tyvärr fortfarande finns bland allmänheten. Guillou har inte svenskt medborgarskap, basunerade herrarna ut. Vad de däremot underlät att tala om var att Guillou är född och uppväxt i Sverige. Att sedan FiB/Kulturfront var en antiimperialistisk tidning och därmed tillhörande vänstern var ju också en teknik som användes flitigt. Man trodde naturligtvis att detta skulle ha effekt på den svenska allmänheten. Att skrämma med detta gick ju bra på 1940 och 1950-talen; varför skulle det inte gå bra också år 1973? Effekt fick denna metod men inte på det sätt som herrarna räknat med. Detta visar ju hur långt från människorna vissa myndighetspersoner befinner sig. När Peter Bratts bok ”IB ett hot mot demokratin” gavs ut i september riktades nya anklagelser mot IB. Först då vidtog myndigheterna vissa åtgärder. JK fick i uppdrag att pröva tryckfrihetsåtal mot FiB/Kulturfront. Chefsåklagare Robért presenterade en utredning som pågått under sommaren, Denna utredning tillkom efter det att Sven Andersson enträget uppmanat dem som beskyllt IB för oegentligheter att med förtroende lämna bevis eller anklagelser till honom. Håkan Isacson tog fasta på detta och berättade bl.a. om IB:s medverkan vid israeliska agenters inbrott på egyptiska ambassaden. Håkan Isacson reagerade mot Robérts slutsatser i denna utredning. I ett brev till Dagens Nyheter redogör han för hur IB-agenter vid förhör som hållits hos Robért — och där Isacson själv varit närvarande — erkänt att de medverkade när israeliska agenter bröt sig in på egyptiska ambassaden — visserligen var de aldrig inne på ambassaden utan svarade för vakthållningen utanför. Isacson var upprörd över att inte dessa IB-agenter åtalades. Jag har åberopat en tidigare IB-agent och hans uppgifter angående inbrottet på egyptiska ambassaden. Låt mig fortsätta med ytterligare en, Gunnar Ekberg. Klarlagt är att denne agent våren 1969 släppte in personal från IB i FNL-rörelsens lokaler i Göteborg, och vid det tillfället avfotograferades samtliga inbetalningskorts talonger. I början av 1970 tog sig Gunnar Ekberg in i SDS:s lokaler i Kårhuset i Göteborg. Han tog medlemsregistret, som sedan fotograferades på ett hotell av en annan IB-agent. Jag hävdar att Ekberg av IB skickats in i dessa organisationer för att dels provocera, dels spionera ut dessa organisationer. Men vad som kommit fram är enbart en IB-agents verksamhet i Göteborg. Vilken garanti har vi för att inte ytterligare ett antal agenter skickats in med liknande arbetsuppgifter på andra platser än i Göteborg. Jag vill också hävda att denna verksamhet fortsätter även i dag.

Den 17 maj visade Aftonbladet bilder på Ekberg i ett gerillaläger i Jordanien 1969. Redan den 15 maj hade Ekberg erkänt att han arbetat åt IB, att han varit avlönad av försvarsstaben och att han varit i Mellanöstern ett stort antal gånger för IB:s räkning. Frågan är: Vad hade Ekberg för uppgift i detta gerillaläger? Enligt ÖB var Ekberg där för att ”vi måste veta hur läget är där nere för att kunna ordna upp vår egen beredskap”. Jag måste fråga: På vilket sätt påverkas vår militära beredskap av ett gerillaläger i Jordanien? Ekbergs agerande och aktivitet i Palestinarörelsen gick ut på att förorda bombhot och liknande aktioner för att kunna kompromettera dessa antiimperialistiska solidaritetsrörelser. Låt mig ta ett exempel. Från en telegrafstation i Göteborg ringde Ekberg till flygplatsen i Frankfurt am Main och bombhotade ett israeliskt passagerarplan. Vem gav honom dessa uppdrag? Palestinsk front säger att Ekbergs verksamhet inte kan ha ställt till skada genom att avslöja ”hemligheter”, eftersom hemligheter inte finns i vanligt antiimperialistiskt solidaritetsarbete. Men fortsätter tidningen, ”israeliska oppositionsmän har genom hans verksamhet hamnat i den israeliska säkerhetstjänsten Shin Beths register”. Pågår fortfarande i denna organisation infiltrationsverksamhet från IB? Jag ställer frågan mot bakgrund dels av vad ÖB sagt om uppgiftslämnare, dels den razzia som gjordes hemma hos Guillou, där SÄPO-män tog med sig Palestinaorganisationens medlemsregister. Detta register kunde i rimlighetens namn inte ha något med s.k. bevismaterial i IB-affären att göra. När det gäller anklagelsen om spionage från finskt territorium mot den sovjetiska flygtrafiken anser jag detta klarlagt så långt att båten grundstött på finskt vatten, att radiomateriel osv. sänkts, att de personer som Isacson angivit stämmer med finska polisens anteckningar. Frågan är om man skall tro på Isacson — som för övrigt var en av de deltagande IB-agenterna vid detta tillfälle — eller någon av IB:s chefer. Jag anser att denna fråga skall utredas ordentligt, vilket inte gjorts hittills. Ytterligare anklagelser mot IB står fortfarande obesvarade: 1. Har CIA under pågående krig i Indokina fått ta del av hemliga rapporter rörande förhållanden i Vietnam som upprättats av svensk underrättelsetjänst? 2. Har IB under pågående konflikt i Mellanöstern lämnat uppgifter av betydelse för krigföringen till den israeliska underrättelsetjänsten? 3. Har IB till främmande makt utlämnat personuppgifter från SÄPO:, invandrarverkets och egna register utan kontroll av vilka uppgifter som lämnats ut och om vilka personer? 4. Har IB haft och har IB fortfarande direkta telexförbindelser för daglig kontakt med de tyska och israeliska underrättelsetjänsterna? Herr talman! De anklagelser som riktas mot IB gäller i första hand politiska frågor och skall också behandlas i de politiska instanserna. Generalerna skall inte tillåtas sopa smutsen under mattan. De skall heller inte tillåtas använda hemligstämpeln med motiveringen ”försvarshemligheter”. Hur dessa herrar generaler tänker har före detta överbefälhavaren Rapp berättat i en intervju i Aftonbladet den 4 november detta år. Han sade då följande om Vietnamkriget: ”USA gjorde rätt när de ingrep i kriget. De ville stoppa kommunismen och hade man skött sig riktigt militärt utan att ha tagit politiska hänsyn hade problemet varit ur världen nu.” Rapp var en av cheferna för IB fram till någon gång år 1970. Den enda godtagbara lösningen är en kommission i vilken ingår de fem riksdagspartierna. Alla de som kräver insyn och slut på hemlighetsmakeriet är inga romantiker eller naiva människor. Vi inser att underrättelseväsen måste finnas. Däremot kräver vi att få klara, entydiga och sanningsenliga besked om principerna för underrättelsetjänstens uppläggning. Vi betackar oss för politiker som lämnar olika besked med en veckas mellanrum. Vad vi kräver är att underrättelsetjänsten inte i hemlighet används som ett redskap för att med Sverige som operationsbas bistå det ena eller andra av de militära maktblocken. Vad vi kräver är en sådan politisk kontroll av underrättelsetjänsten att den följer neutralitetspolitiken och inte driver en självständig politik och förvandlar sig själv till en stat i staten. Opinionen är orolig för vad som håller på att hända. Låt mig citera professor Ofstad: ”Begränsningar av yttrandefriheten, kontroll av organisationer, spionage på vänstergrupper, det är inte anti-demokratiska tendenser. Det är tvärtom åtgärder för att bevara just det specifikt demokratiska. Vad bråkar Ni om! Det är den som kritiserar sådana åtgärder som är demokratins fiende. Så marknadsförs anti-demokratiska aktioner, väl gömda under demokratins krumelur.” Vi vet att högerpartiet — nära lierat med storfinans och militärapparat — i det här landet har den uppfattning som jag nyss citerat. Det är därför som arbetarrörelsens organisationer, det är därför som kulturarbetare, det tarisk delegation för granskning av den militära underrättelsetjänsten

Herr talman! Det finns områden där man måste avstå från en absolut kontroll och ersätta denna med förtroende. Ett sådant område är den särskilda verksamheten inom försvarsstaben, dvs. den hemliga underrättelsetjänsten. Den är och skall vara ett komplement till övriga metoder att erhålla tillräcklig förvarning i fråga om händelser utomlands som kan vara riktade mot oss eller på annat sätt påverka vår säkerhet. Möjligheten att med visshet kunna räkna med en sådan förvarning är en grundförutsättning för att vi skall kunna basera vår trygghet på ett värnpliktsförsvar. En värnpliktsarmé kräver under alla omständigheter en viss tid för mobilisering och utrustning. Underrättelsetjänsten måste vara hemlig för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett riktigt sätt. Dess organisation, personal och arbetssätt, dess källor av olika slag och resultatet av dess arbete måste skyddas mot insyn från obehöriga. Jag tror att kollegerna här i kammaren av egen erfarenhet har lärt sig hur svårt det är att skydda hemligheter som delas av många. Detta gäller, tror jag, i särskilt hög grad för oss riksdagsmän. Skall man tolka förhållandet välvilligt, så kan man kanske säga att det beror på att den politiska verksamheten på riksdagsplanet är i sig själv utåtriktad och öppen och skall vara det. Den hemliga tjänsten ställer stora krav på sin personal. Den påverkar hela deras livssituation, deras familjeliv och umgänge, den tvingar dem att ständigt, även inför sina närmaste, uppträda under falsk etikett. Blir deras sysselsättning avslöjad kan de inte längre användas i sitt arbete — i ofredstider kan det gälla deras liv. Denna allvarliga bakgrund och dessa speciella förhållanden har åtminstone för mig själv gjort det naturligt att inte eftersträva en detaljerad kunskap om den särskilda verksamhetens interna förhållanden och personal. Jag har inte haft någon svårighet att uppbåda det förtroende som ett sådant avstående måste bygga på. Man kan säkert förutsätta att regeringen på ett tillfredsställande vis övervakar verksamheten, även om jag förstår att också den övervakningen i viss mån måste bygga på förtroende för de enskilda medarbetarna. Däremot har jag givetvis som ledamot av försvarsutskottet tillsammans med utskottets övriga medlemmar försökt fullgöra den skyldighet som författningsenligt är riksdagens, nämligen att söka bedöma i vilken mån anslagen till den särskilda verksamheten är motiverade av värdet av det resultat som denna ger och rätt avvägda mot kostnaden för andra ändamål inom försvaret. Den bedömningen har inte heller rubbat förtroendet för verksamhetens uppläggning och bedrivande. Avslöjandena om den särskilda byråns förhållanden — då kallad IB — kom som en chock för många. Förtroendet fick ett grundskott, kanske inte främst därför att verksamheten i sig upplevdes som stötande utan därför att ett par lekmän så lätt hade lyckats forcera den mur som bör vara byggd för att motstå angrepp från de skickligaste yrkesmän inom andra nationers underrättelseverksamhet. Det kom också andra element in i bilden, frågan om tryckfriheten, rättssäkerheten och annat som engagerade stora grupper. Jag vill här inte ta upp de aspekterna i annan mån än att jag vill deklarera att mitt fullständiga förtroende för våra svenska rättsvårdande och rättstillämpande organ på intet sätt har rubbats av vad som har hänt i den här frågan. Det kvarstod dock en lucka, som inte täcks av dessa myndigheters ansvarsområden, i det komplex av beskyllningar och påståenden som en allt talrikare allmänhet begärde att få belysta och bemötta. Det blev naturligt att försvarsutskottet utnyttjade sin initiativrätt till att undersöka förhållandena och ge kammaren en rapport. Undersökningarna måste dock avrapporteras i ett betänkande till höstriksdagen, bl.a. därför att nästa riksdag får ett annat försvarsutskott. Det visade sig ganska snart att materialet var så omfattande att begränsningar måste göras. Det visade sig också ganska snart att beskyllningarna från tidningsartiklarna och från Bratts bok visserligen i många avseenden var överdrivna och missvisande men att de nästan alltid rymde åtminstone en kärna av sanning.

I fråga om det påstådda politiska samröret har inga som helst uppgifter framkommit som skulle kunna antyda något otillbörligt. När det gäller detaljer, som i och för sig sannolikt är betydelselösa, står dock uppgift mot uppgift, och vissa perioder har av tidsbrist inte kunnat genomlysas. Enligt min mening bör inte utredningen avbrytas innan en full och otvetydig dementi av beskyllningarna i deras helhet kan ges. Detta är bakgrunden till vårt krav på en fortsatt utredning. Vi stöder oss då på utskottets eget konstaterande av att viss oklarhet kvarstår i fråga om kontakterna mellan byrån och det socialdemokratiska partiet. Skall den få kvarstå? Jag vill upprepa att inga tecken tyder på att något oförsvarligt ägt rum. Däremot har det uppdagats förhållanden som enligt min mening är olämpliga. Jag har inför utskottet vid flera tillfällen påpekat — och jag vill upprepa det här — att jag anser det vara olämpligt att verksamhet av den här arten bedrivs av personer som är aktivt partipolitiskt engagerade. Jag delar herr Bohmans åsikt på den punkten, som han nyss har framfört här. Jag vill helt kort motivera varför jag anser detta. Som underlag för det politiska arbetet i riksdagen används främst de sakuppgifter som myndigheter och utredningar tar fram. Detta underlag skall i princip i samma skick och i samma utsträckning stå regering och opposition till buds. Det hör till det politiska spelets regler. När det gäller hemlig verksamhet — så hemlig att de flesta inte ens vet om att den finns — kan av naturliga skäl inte denna normalregel tillämpas. Men då blir det också en fråga om fair play att inte några ensidiga partipolitiska kanaler föreligger eller kan misstänkas föreligga. Det är inte en beskyllning för missbruk, när jag mot denna bakgrund vill hävda att aktiv partipolitik icke borde vara förenlig med verksamheten inom den hemliga underrättelsetjänsten. Den andra fråga som vi menar borde ytterligare utredas är frågan om hur säkerhetsärenden handlägges inom regeringen. Det är av stor vikt att regeringen genom berörd fackminister och statsministern hålles underrättad om frågor som är viktiga för vår säkerhet. De nu aktuella avslöjandena i fråga om underrättelsetjänsten är allvarliga för försvaret, inte minst därigenom att verksamhetens möjlighet att fullgöra sin uppgift upphör eller åtminstone avtar för lång tid framåt. Att döma av uppgifter i tidningarna var åtminstone statsministern inte underrättad om händelserna på ett så tidigt stadium som borde ha varit naturligt. Rutinerna bör därför ytterligare studeras. Så, herr talman, några ord om handläggningen i utskottet! Det har här talats om krumelurer och fällts nedsättande omdömen om moderaternas handlande där. Jag vill bestämt tillbakavisa beskyllningarna för ett inkorrekt uppträdande från vår sida. Vid det första tillfället, då ett första utkast till betänkande diskuterades i utskottet — fredagen den 30 november — yrkade jag på att utskottet skulle ta med kravet på en fortsatt utredning på de två punkter som jag nyss har berört. Vid nästa tillfälle då utskottet sammanträdde, tisdagen den 4 december, utdelades först vid sammanträdet förslag till slutlig skrivning. Omedelbart efter det att detta hade föredragits och jag hade konstaterat att mina önskemål inte hade tillgodosetts, reste jag på nytt kravet på vidareutredning på de två punkterna. Då detta krav icke av utskottet antogs meddelade jag, att jag ämnade föra det vidare till kammaren i form av ett särskilt yttrande. Herr Petersson i Gäddvik anslöt sig till detta. Det hör till bilden att vi i utskottet arbetade under en stark tidspress. Det skulle vara intressant att veta i vilka avseenden som skrivna eller oskrivna regler för utskottsarbetet eller gällande praxis har frånträtts. Sakligt sett innehåller vårt särskilda yttrande bara ett understrykande från vår sida av behovet av en fortsatt utredning för att alla beskyllningar skall kunna bli undanröjda. Är detta verkligen så felaktigt och så upprörande? Regeringen tycks inte mena det, eftersom det förefaller att bli en sådan utredning i alla fall. Här hade jag, herr talman, tänkt sluta, men jag måste tillägga en sak. Statsministern sade nyss med stort eftertryck att beljugs och förtalas vi, skall belackarna ha svar på tal. Ja, visst skall det vara på det sättet — jag instämmer gärna. Statsministern sade också att en moderat medlem av försvarsutskottet mitt under pågående utredning tog sig före att till pressen sprida uppgifter om vad som förekommit i utskottet. Jag vill fråga: Vem var detta?